Herr talman! Jag tar fasta på vad Martin Olsson säger om att man bör lita på de myndigheter som har erfarenhet på området. Jag vill då kort återge vad dessa myndigheter har sagt. Inför behandlingen av den nya utsökningsbalken framförde Kronofogdeföreningen tanken att vissa smärre fordringar generellt skulle vara helt undantagna från indrivning eller som regel endast föranleda mera begränsade utmätningsåtgärder. Det uttalandet gjordes av personer som företräder en myndighet som vi skall lita på enligt Martin Olsson. De finner det omöjligt att komma åt de stora brottslingarna i sammanhanget på grund av att de smärre försyndelserna så att säga ligger i vägen och upptar en massa tid. Sedan kan vi titta på vad riksskatteverket har sagt i sina remissyttranden beträffande länsstyrelsernas anslagsäskanden.

Det är alltså inte bara ett hugskott från vpk:s sida när vi för fram att man bör göra en prioritering. Jag vill betona att vi inte har sagt att vi skall göra den prioriteringen att man skall släppa de smärre fallen, men de stora fallen skall prioriteras, och sedan får de övriga komma i andra och tredje hand. När dessa krav förs fram från just de myndigheter som har erfarenhet av verksamheten, tycker jag att det finns skäl att se över förhållandena och bifalla vpk-motionen.
Herr talman! Nu är det ju inte fråga om anslag till verksamheten, utan det gäller om vi skall ändra lagstiftningen vad beträffar prioriteringsordningen. Även om lagen inte pekar ut någon prioritering, talar vi i motiveringarna om att det finns olika faktorer att ta hänsyn till när man bedömer i vilken ordning ärendena skall tas. Det naturliga är ju att målen tas upp i den ordning de kommer in, och av hänsyn till borgenärerna är det skäligt att tillämpa den ordningen. Men samtidigt är vi på det klara med att andra synpunkter måste vägas in, och vi nämner då beloppens storlek och risken för ekonomisk brottslighet som exempel. Vi tror från utskottets sida att resp. kronofogdemyndighet bäst kan hantera de här frågorna. Att kronofogdarnas organisation sedan kan framföra åsikten att det vore bra med en exaktare prioritering är väl inte ägnat att förvåna. Det vore kanske ur deras synpunkt bekvämt att kunna behandla målen efter en exakt prioriteringsordning. Men med de olika omständigheter som det måste tas hänsyn till, bl.a. även de små borgenärernas intressen, kan man inte ha en ensidig storleksprioritering. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mer utan vill bara än en gång yrka bifall till lagutskottets hemställan, som innebär avslag på kravet om prioritering.
Herr talman! Jag tror också att kronofogdemyndigheterna är de som bäst kan bedöma saken, och de har också rest kraven på den här formen av prioritering. Men tyvärr, Martin Olsson, står den lag, som Martin Olsson m.fl. har stiftat och som han här talar så varmt för, i vägen för den prioritering som kronofogdemyndigheterna trots allt vill ha.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1981 82:347 av mig och ytterligare ett par centerpartister från Stockholms län. Vi begär i denna motion en översyn av avtalet mellan staten och Apoteksbolaget av den 18 september 1970 i enlighet med motionens syfte. Och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 347, som har samma yrkande som motionerna 304 och 1757. Motionen 347 har väckts med anledning av nedläggningen av apoteket i Dalarö. Denna nedläggning, som ägde rum hösten 1981, mottogs med verkliga protester från befolkningen i berört område. Nedläggningen genomfördes trots kraftigt missnöje och trots protester såväl från ortsbefolkningen, genom namnlistor och regeringsuppvaktningar, som från Haninge kommun, där apoteket låg, och landstinget. Kommunen och landstinget skrev skrivelser och agerade i dagspress och radio. Oberoende av vilken politisk majoritet som har suttit i ledningen för kommunen har samma uppfattning framförts från kommunens sida till Apoteksbolaget.

Det är förståeligt att nedläggningsbeslutet väckte en ren folkstorm i hela södra delen av Stockholms skärgård. Huvudskälet till nedläggningen synes — om jag fattat beslutet rätt — vara bristande lönsamhet. Förlusten 1980 har angetts till 136 000 kr. och bolagets totala vinst till 8 milj.kr. I Apoteksbolagets jubileumsskrift med anledning av att apoteket funnits i tio år står att läsa: ”att vinst ska inte eftersträvas först. Samhällsansvaret är störst.” Detta rimmar dåligt med nedläggningen av Dalarö apotek. Var finns det sociala samhällsansvaret när det gäller den här aktuella nedläggningen? Ja, det är en fråga som man verkligen kan ställa sig. I dag finns det inget apotek för Sveriges tätast befolkade kustlandskap, området från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Under sommarhalvåret vistas i Haninge kommun förutom den fasta befolkningen drygt 12000 fritidsboende och ett stort antal turister. Under vinterhalvåret, när isen varken bär eller brister, är tillgången till ett apotek där man kan få omedelbar hjälp ett måste, för att man skall kunna rädda liv och hälsa. Detta är också en angelägen regionalpolitisk fråga. Det är ju inte meningen att glesbygden och skärgården skall uttunnas och försvagas till förmån för större tätorter. I utskottsbetänkandet hänvisas till tidigare riksdagsbehandling och till bl.a. en interpellationsdebatt som ägde rum den 6 nov 1981, då representanter för fyra partier i riksdagen framförde sin positiva syn på ett bevarande av apoteket i Dalarö. Statsrådet Ahrland, som tillhör det femte riksdagspartiet, höll envist stånd, och syftet med hennes insats kunde sägas vara: I Sverige har vi inget ministerstyre. Mot det, herr talman, hade ingen av de ifrågavarande fyra partirepresentanterna som deltog i debatten något att invända. Jag övergår till utskottets skrivning, där det sägs att utskottet har fått en närmare redovisning för vilka principer som ligger till grund för Apoteksbolagets tillämpning av den återgivna avtalsbestämmelsen om bl.a. placeringen av försäljningsställena. Dessa principer står i god överensstämmelse med bestämmelsens innehåll och syfte. Med anledning härav avstyrker utskottet motionen. Jag har en känsla av att utskottets ledamöter inte har läst motionen ordentligt. Det är just ändringar vi vill få till stånd, så att det tas klara hänsyn till sociala, medicinska och regionalpolitiska skäl när Apoteksbolaget lägger ner apotek. Det avtal som finns i dag täcker inte — åtminstone inte på ett klart och otvetydigt sätt — vad vi motionärer önskar, och det var därför som vi väckte vår motion. Sedan kan man från Apoteksbolagets sida framhålla att antalet apotek har ökat och att denna ökning i stor utsträckning har kommit 157 glesbygden till godo. Det är bra, men det främjas ju inte av nedläggningen av Dalarö apotek. De människor som bor i Stockholms skärgård lever i en hård miljö. Deras krav gentemot samhället är återhållsamma. Det är en rimlig begäran från deras sida att apoteket i Dalarö öppnas igen. Detta skulle måhända också kunna göras, om ifrågavarande avtal ändrades så att hänsyn togs till sociala, medicinska och regionalpolitiska skäl. De enskilda människorna i skärgården känner sig så maktlösa. Herr talman! Med det sagda yrkar jag sålunda bifall till motion 1981/82:347.

Herr talman!

Motionerna tas upp i socialutskottets betänkande 36 innevarande riksmöte under rubriken Översyn av avtalet mellan staten och Apoteksbolaget AB. Den direkta anledningen till min motion i ärendet är den planerade kraftiga försämringen vid apoteket i Brösarp i Kristianstads län. Nämnda apotek har 35 000-40 000 expedierade recept per år. Man har två farmaceuter, tre receptarier och ytterligare tre personer anställda. Man betjänar fyra andra orter med apotekslådor. Trots detta planeras — jag måste använda den tidsformen, eftersom ärendet ännu inte är avgjort — en omläggning till enmansbetjäning vid vårdcentralen. Riksdagens eniga socialutskott hänvisar i sitt betänkande bl.a. till att gällande avtal med Apoteksbolaget går ut 1985 och påpekar dessutom att antalet apotek har ökat väsentligt under tiden 1970 till förra året samt att bestämmelserna i avtalet följs. Det kan nog vara riktigt. Men det är just - som också föregående talare påpekade — bestämmelsernas, avtalets, innehåll som vi motionärer önskar få omprövade. Socialutskottet grundar sitt betänkande i den här delen på uppgifter som man har fått vid besök på Apoteksbolaget. Det vore kanske bra att samla information också från berörda kommuner och landsting. Jag undrar: Har man gjort det? Det är dock 27 apotek som har lagts ner under den aktuella perioden. Det finns, herr talman, ett par frågeställningar av stor betydelse som jag gärna skulle vilja få belysta. Har apotek vid vårdcentraler vanlig kontorstid? Kan andra läkarrecept än de som skrivits ut av vårdcentralens läkare expedieras, och vilken möjlighet har man att vid ett apotek på en vårdcentral Att jag ställer dessa frågor beror på det konkreta fall i mitt eget hemlän Onsdagen den som jag hänvisade till, nämligen apoteket i Brösarp. Den planerade 14 april 1982 nedskärningen där från åtta personer till en person skulle ske just i samband med att man tänker förlägga apoteket till vårdcentralen. Herr talman! Jag är väl medveten om att socialutskottet inte kan känna till varje enskilt fall. Men jag är oroad, om Apoteksbolagets avtal ger möjlighet till så kraftiga försämringar som det här skulle bli fråga om. En god apoteksservice är mycket viktig, även på landsbygden. Det må sedan gälla läkemedel för människor eller husdjur. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion.

Herr talman! Under nära två decennier har det framförts krav på större kontroll av läkemedelsindustrin, sanering av läkemedelsreklamen samt ökade resurser för statlig information och registrering av olika läkemedelseffekter och biverkningar. Kraven har kommit från olika håll. Men tunga argument för ett ökat samhälleligt inflytande och ett förstatligande har framförts inte minst av medicinare och forskare inom medicin och farmakologi samt av läkare verksamma inom sjukvården. Vpk har vid flera tillfällen — och det är inte obekant här i kammaren — i olika motioner tagit upp frågan om läkemedelsindustrins förstatligande.

Läkemedelsreklamen är i dag mer saklig än tidigare. Områdena där ett visst läkemedel rekommenderas till användning är snävare, och en del indikationsområden har helt försvunnit. Det mutsystem som läkemedelsindustrin — liksom delar av läkarkåren — länge har levt högt på har ”förfinats” och är i dag inte lika komprometterande för någon av parterna. Den statliga kontrollen av och informationen om olika läkemedel har förbättrats något, men industrins propaganda dominerar fortfarande. Dessutom har läkemedelsrepresentanternas ensidiga reklam på sjukhusen minskat i omfattning. Lokala läkemedelskommittéer har bildats på de större sjukhusen. Kliniska farmakologer finns på regionsjukhusen, och den statliga läkemedelsinformationsnämnden har påbörjat sitt arbete. Läkemedelsindustrin är internationell, och den är också invävd i annan kemisk-teknisk industri. Koncernens ena gren kan tillverka växtgifter för besprutningi krig och fredstid, gifter som ofta ger svåra, obotliga skador även på människor. Koncernens andra gren kan samtidigt tillverka läkemedel, som kanske skall lindra de av växtgiftet framkallade symtomen eller lindra den ångest som uppstår när människor utsätts för hot, fara eller andra svåra påfrestningar. När ett läkemedelsföretag inte längre kan sälja ett farligt eller verknings 159 löst läkemedel i ett land med hård kontroll, kan man fortsätta försäljningen i något fattigt land i tredje världen, där reglerna saknas eller är mindre restriktiva eller där makten är korrupt och mutor lönsamma. Ett läkemedelsföretag fortsätter nästan alltid att sälja ett preparat så länge det är tillåtet och samtidigt lönsamt. Vi har många exempel på katastrofala effekter av det. Läkemedelsindustrins drivkraft är profit och lönsamhet, inte samhällsengagemang och idealitet. Läkemedelsindustrin marknadsför och säljer det som går att sälja med vinst, oavsett om det man säljer är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, hälsosamt eller skadligt. Då staten omkring 1970 övertog en del läkemedelsföretag fanns förhoppningar om en radikal omorientering inom hela läkemedelsindustrin. Då förväntade man sig en annan forskningsinriktning, marknadsföring och ökad priskonkurrens. Att det inte blev så beror på att man inom KABI och ACO inte varit ute efter ökad konkurrens utan i stället medverkat till en inom svensk läkemedelsindustri unik uppdelning av marknaden. De olika svenska företagen konkurrerar inte längre med varandra utan har i stället specialiserat sig inom olika områden. Man hart.o.m. bytt preparat för att minska den möjlighet till konkurrens som fanns från början. De nuvarande statliga läkemedelsföretagens misslyckande eller bristande intresse att förändra läkemedelsbranschen visar bara på den privata industrins grundligt etablerade positioner, samtidigt som detta misslyckande stöder kraven på förstatligande av hela läkemedelsindustrin liksom av de företag som saluför preparat tillverkade utomlands. Läkemedelsindustrins profitjakt skapar en onödig och ofta skadlig läkemedelskonsumtion, där brister och biverkningar döljs och andra, mer adekvata behandlingsformer åsidosätts. Men profitjakten får också andra allvarliga konsekvenser: forskningsresurserna inriktas ofta på tillverkning av redan ”upptäckta” medel. Men för att kringgå patentbestämmelserna måste ett nytt synonympreparat för att få marknadsföras vara tillverkat på ett annat sätt. I stället för att ägna all forskning åt grundforskning satsas onödiga miljoner — och ni vet att det handlar om verkligt många miljoner — på dubbelforskning. Försäljningssiffrorna för olika läkemedel är inte offentliga. Detta sägs bero på att företagen är rädda för att en eventuell nedgång i försäljningen skall vara en dålig reklam. Det vill man skydda sig mot. Detta hindrar förstås en öppen debatt om förskrivning och konsumtion av läkemedel. Inför framtiden kan vi befara en fortsatt ökning av läkemedelskonsumtionen, där psykofarmaka och antibiotika dominerar. Läkemedelsindustrin är inte konjunkturkänslig, utan den tjänar snarare på att tiderna försämras och människor får det svårare med stress, arbetslöshet, oro, ångest och isolering. Mot dessa följdverkningar kan man alltid erbjuda något lönsamt litet piller. Läkemedel får ersätta annan behandling eller förebyggande åtgärder, och läkemedelsindustrins vinstintresse påverkar således också sjukvårdsoch samhällsplanering genom att berättigat missnöje över dåliga förhållanden i samhället kan dämpas med mediciner. Den sanering som har skett inom läkemedelsindustrin under de senaste åren har inte skett spontant genom ett ökat ansvarstagande från industrins sida eller för att marknadsförarna avstått från försäljning av ett dåligt preparat. Nej, saneringen har drivits fram av en allt starkare opinion bland allmänhet, sjukvårdspersonal och statliga kontrollmyndigheter. För att ytterligare förbättra situationen, öka läkemedlens säkerhet, förhindra onödig medicinering, förebygga skador på grund av biverkningar och samtidigt spara stora summor pengar till samhället fordras fortsatta kraftåtgärder. Vpk har tidigare i flera sammanhang fört fram liknande kritik. Från vår sida anser vi dessutom att det är otillständigt att enskilda företag skall kunna göra vinster på tillverkning och försäljning av läkemedel, samtidigt som vi visat att ägandeförhållandena påverkar sjukvården och patienternas situation på ett mycket negativt sätt. I många fall kan en alltför stor tillit till farmakologisk behandling göra mer skada än nytta. Vi anser att ett förstatligande av den svenska läkemedelsindustrin och de utländska läkemedelsföretagens svenska distributionsföretag skulle undanröja flera av de missförhållanden jag har talat om, genom att vinsten inte längre skuile vara huvudsyftet med verksamheten. Marknadsföringen skulle kunna kontrolleras ytterligare med krav på bättre dokumentation. Man skulle kunna få bort onödiga dubbelpreparat, få objektiva läkemedelsrekommendationer och en bättre kontroll över huvud taget av hela verksamheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1139.
Herr talman! Stina Andersson och Ulla Ekelund har i sina anföranden tagit upp frågan om avtalet mellan staten och Apoteksbolaget. De har talat om vikten av att en översyn kommer till stånd, vilket de också har krävt i sina motioner. Man skuile vid en sådan översyn kunna ta större hänsyn till sociala, medicinska och regionalpolitiska skäl vid planerade apoteksnedläggelser än vad nu är fallet, anser de. De principer som Apoteksbolaget här har följt står, som utskottet konstaterar i sitt betänkande, i god överensstämmelse med avtalets bestämmelser. Apoteksbolaget har mönstergillt följt avtalet. Utvecklingen sedan bolagets tillkomst har varit god. Detta faktum ändras inte vare sig av den debatt som förs om Brösarpsapoteket eller av den som förs om apoteket i Dalarö. Det är naturligt att de som har ett apotek på sin ort slår vakt om detta. Varje indragen servicetjänst är en förlust för bygden. Därom råder inga delade meningar, men likväl måste man finna sig i att både apotek, affärer och andra serviceinrättningar ibland helt enkelt måste dras in. Finns det inte underlag för bibehållandet av ett apotek på orten, återstår ingenting annat än en indragning. Men det betyder inte att man inte får de apoteksvaror man behöver. Det finns andra distributionssätt, exempelvis via affärer. Jag vill säga till Ulla Ekelund att det inte finns någonting som hindrar att man går till ett apotek med ett recept från någon annan läkare än den vid vårdcentralen i Brösarp, i Dalarö eller vilken ort det nu är fråga om. Varje apotek behandlar receptet, även om det inte har skrivits ut vid vårdcentralen. Till Stina Andersson vill jag bara säga att vi verkligen har läst era motioner. När det gäller de två fall som har berörts i motionerna skall man hålla i minnet att antalet apotek med expedition till allmänheten har ökat från 623 till 738 under de tio år som Apoteksbolaget funnits till. Det är att märka att denna ökning i stor utsträckning har skett i glesbygden. Avtalet mellan staten och Apoteksbolaget löper ut 1985. Då finns det anledning att ta upp frågan om en omprövning av avtalet, om man vill ha en sådan. Att ensidigt från statens sida nu säga upp avtalet anser jag inte går, utan man får finna sig i att avtalet gäller fram till 1985. Vad Inga Lantz beträffar kan jag fatta mig ganska kort. Utskottet har haft liknande motioner under de senaste åren. Utskottet har därvid skrivit att man bör avvakta läkemedelsinformationsrådets arbete innan man tar ställning till de frågor som fru Lantz berör, och som går ut på att göra långtgående inskränkningar i läkemedelsindustrins rätt att informera om olika slag av läkemedel. Mellan läkemedelsindustrin och Landstingsförbundet har också under de senaste åren träffats avtal om informationsfrågorna. En överenskommelse skall utvärderas senare i år. På de grunderna har vi avstyrkt den kommunistiska motionen. Också frågan om registrering behandlas i motionen. Den delen har vi liksom tidigare i år avfört genom att yrka avslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag får väl tro Göran Karlsson när han säger att han har läst ifrågavarande motioner. Annars har jag haft mina misstankar när jag läst utskottets betänkande. Visst talas det om i utskottets betänkande att det har skett en ökning av antalet apotek. Det nämnde jag också i mitt anförande. Men den ökningen är inte till någon glädje för dem som drabbas av nedläggningen av Dalarö apotek. Göran Karlsson var också inne på tanken att när det saknas underlag måste man lägga ner olika saker. Det är klart att om man börjar lägga ner en sak, det kan gälla ett apotek, en affär eller något annat, försvinner underlaget för den bygden. Jag menar att underlaget för ett apotek ute i Dalarö skulle bestå i fortsättningen, i all synnerhet då man under sommarhalvåret har ungefär 12 000 människor extra i Haninge kommun förutom den bofasta befolkningen som uppgår till ungefär 900 personer. Dessutom tillkommer turister. Där finns ett underlag för bevarande av apoteket. Göran Karlsson nämnde också att Apoteksbolaget har skött sitt avtal på ett mönstergillt sätt. Det vill jag litet grand ifrågasätta. Enligt 18 § skall bolaget eftersträva ett intimt samarbete med sjukvårdens huvudmän och med dem som eljest har att ta befattning med läkemedelsfrågor. Dessutom talas det i 5§ om att bolaget vid avvägning av försäljningsställenas utformning och placering skall eftersträva en god service till allmänheten och sjukvårdens organ. Vi menar att den goda service gentemot sjukvårdens organ i Stockholms läns landsting som denna nedläggning förutsätter helt Nr 119 enkelt inte finns. Onsdagen den
Herr talman! Göran Karlsson talade om ett bristande underlag, och att man i sådana fall fick finna sig i förändringar. Jag är helt medveten om att man får finna sig i förändringar och att de är helt nödvändiga i vårt samhälle. Meni det aktuella fall som min motion gällde, dvs. apoteket i Brösarp med en personalstyrka på åtta personer och bortåt 40 000 expedierade recept om året, tror jag inte man med skäl kan säga att det är på grund av brist på underlag som man måste göra en så kraftig nedskärning som den planerade. Att recept kan expedieras på ett apotek på vårdcentral är jag medveten om, och det är bra. Men i det här fallet har det sagts mig att man skulle skära ned sortimentet från 2 700 olika varor till 1000 varor. Det bör rimligen betyda att det blir svårare att få sina recept expedierade omedelbart. Det kan betyda, och kommer i många fall att betyda, att recepten får gå med låda till ett större apotek, så att man får hämta medicinen följande dag. Detsamma torde vara förhållandet med veterinärrecept, och inte minst de är ofta brådskande. Därför anser jag att det är betänkligt att man kan förändra ett så pass stort apotek inom ramen för de bestämmelser som finns. Då torde det vara så mycket svårare att behålla andra, mindre apotek, som det i alla fall är befogat att ha kvar.
Herr talman! Göran Karlsson säger att vi har väckt liknande motioner under flera år, och det är riktigt. Vi tycker fortfarande inte att man skall göra sig pengar på folks ohälsa. Vi tycker att det är otillständigt att man skall få göra reklam för läkemedel på det sätt som man nu gör. Jag beklagar att Göran Karlsson som representant för socialdemokraterna inte delar denna uppfattning. Det duger inte att vänta med att ta ställning när det gäller läkemedelsreklamen. Jag är förvånad över att socialdemokraterna inte biträder vårt krav. Det räcker inte med att vänta på den här utvärderingen. Man måste ta ställning mot läkemedelsreklam, och det är hög tid att man gör det. Vi köper ju läkemedel i det här landet för ungefär 4 miljarder kronor om året. Det finns olika siffror på vad reklamen kostar, varierande från 250 milj.kr. till 400 milj.kr. Det är mycket mer än vad den samlade läkarutbildningen kostar för vårt land. Det är alltså oerhört stora summor som det rör sig om. Det är faktiskt så att ohälsa i vårt land är pengar. Man producerar för vinst, och det gäller att med i stort sett alla medel få ut så mycket som möjligt. Går det inte att sälja farliga produkter här i Sverige, ja, då tillåter man sig att göra det utomlands. Jag skulle vilja fråga och är nyfiken på svaret: Var står socialdemokraterna iförstatligandefrågan? Ni har ju på partikongresser fattat beslut om att också ni skall arbeta för att läkemedelsindustrin skall förstatligas. Enligt ett papper 163 från 1978 säger den socialdemokratiska partistyrelsen att drivkraften i den privata läkemedelsindustrins verksamhet är det ekonomiska vinstintresset. Socialdemokraterna tar avstånd från en ordning där människors sjukdom görs till föremål för ekonomisk exploatering av privata kapitalintressen. Det är ju det vi diskuterar här i dag. Partistyrelsen föreslår att samhället på sikt tar över tillverkningen av läkemedel. Detta är ett gammalt krav från socialdemokraterna. Jag skulle alltså vilja få veta var ni står i dag i den här frågan. Jag tror att många människor är intresserade av att få veta det.
Herr talman! Jag vill bestämt hävda att Apoteksbolaget har följt bestämmelserna i avtalet. Något annat är det inte tal om. De 12 000 personer som gästar Dalarö på sommaren är ändå inte så förfärligt handikappade, för det finns ju apotek inte alltför långt därifrån. Beträffande apoteket i Brösarp sade ju fru Ekelund själv att det ännu inte är klart hur det blir med det. Till dess får vi väl vänta och se. Till fru Lantz vill jag säga att socialdemokraterna vidhåller vad partikongressen sade 1978.
Herr talman! Jag skulle bara vilja fråga Göran Karlsson om han har varit ute i Stockholms skärgård och sett alla dess öar och skär, där människor är i behov av Dalarö apotek för att kunna få sin medicin så snabbt som möjligt.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet vid denna sena timme är att jag i en debatt här i kammaren för ett tag sedan med statsrådet Ahrland tog upp de problem som är förenade med den planerade nedskärning som sedermera kommer att resultera i en nedläggning av apoteket i Brösarp. Vad jag ville var att innehållet i avtalet mellan staten och Apoteksbolaget skulle ändras. Det är enda möjligheten att få till stånd en förbättring. Statsrådet var helt kallsinnig till mina framställningar. När man inte tillhör regeringspartierna har man som enskild riksdagsledamot inte någon annan möjlighet att försöka påverka regeringen än att föra fram krav på att statliga monopolföretag inte skall kunna utarma vissa bygder i vårt land. Nu tar Ulla Ekelund upp frågan om det nedläggningshotade apoteket i Brösarp och yrkar bifall till sin motion. Men det yrkandet kommer enligt utskottets skrivning inte att ge någonting mer till Brösarp och apoteket där. Det blir inte bättre service vid ett bifall till motionen. Men det är klart att detta är ett bra spel för gallerierna ett valår. Min fråga är: Kan man inte påverka regeringspartierna när man tillhör dem? Det är de som kan ta itu med avtalet mellan staten och Apoteksbolaget för att få till stånd bättre service. Kan man inte påverka alls, Ulla Ekelund?

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas motion 1981/82:1311 angående en överflyttning av 200 000 kr. från anslaget Riksutställningar till Naturhistoriska riksmuseet. Museets samlingar har inrymts i nuvarande lokaler i över 70 år. Utöver de vetenskapliga delarna finns också skådesamlingar, vilka står öppna för allmänheten. Riksmuseet är således ingen avskärmad enklav utan tvärtom en viktig möjlighet för inte minst dagens naturoch miljöintresserade ungdom att lära känna vårt lands fauna och flora. Denna öppna attityd har för museet gamla anor. Naturhistoriska samlingar har visats för allmänheten sedan 1784. Det är mot den bakgrunden tråkigt att kunna konstatera hur njugga de anslag är som i år, liksom tidigare, kommit Riksmuseet till del. Redan förra året riktade statens kulturråd kulturutskottets uppmärksamhet på att dets.k. huvudförslaget, dvs. en besparing på 2 20, slår särskilt hårt mot museer, med deras stora och svårpåverkade andel lokalkostnader. Trots detta föreslog kulturrådet i sina anslagsäskanden nedskärningar för vissa museer. Jag reserverade mig mot beslutet med hänvisning till bl.a. kulturutskottets skrivning i betänkandet 1980/81:26, att besparingskravet på 2 Fo i realiteten är mycket hårdare för museerna och vissa arkiv än för övriga myndigheter under utbildningshuvudtiteln. Regeringen har valt att gå än hårdare fram men hamnar dock mellan huvudförslaget och oförändrade anslag. Med mitt förslag har jag sökt nå i varje fall någorlunda bibehållen verksamhetsnivå. Att många års otillräckliga anslag satt sina spår i Riksmuseets basutställningar kan en besökare lätt iaktta. För att ta ett exempel vill jag nämna att den vägledande texten till samlingen av insekter fortfarande har gammalstavning. Uppenbarligen har den inte uppdaterats sedan museet byggdes i början av århundradet. Nu skall man inte tro att detta är enbart en skönhetsfråga — långt därifrån. Insektsfaunan undergår ständiga förändringar. Arter minskar i utbredning, kanske försvinner. Men andra kommer till och sprider sig ut över landet. Det är ett samspel med natur, klimat och i hög grad människans omvandling av landskapet. De personer som besöker museet för att lära sig något om vår insektsfauna och kanske få förklaringen till en iakttagelse eller ett fynd blir därför med rätta besvikna. I ett land som vårt, med ett levande naturintresse hos befolkningen och en förnämlig naturvetenskaplig tradition, är detta tämligen obegripligt. Det är ingen tillfällighet att jag valt att hämta pengarna från riksutställningars anslag. Jag har ingenting emot den verksamhet man bedriver. Men de 16,3 milj.kr. som går till riksutställningar är ju ett påtagligt uttryck för att vi inte saknar medel att skapa utställningar. Och det är bra. Men borde vi då inte först och främst se till att de samlingar som finns får en acceptabel presentation? Detta är inte en fråga om centralisering kontra decentralisering — det bör understrykas. Jag tror nämligen att det också ute i landet finns intressanta samlingar — inte bara naturhistoriska — som ej kan hållas aktuella: Det är i stället en fråga om att utnyttja det vi har och inte bara tro att förnyelsepotentialen ligger i nya organisatoriska former. Herr talman! Utskottet har avstyrkt min motion. Annat var inte att vänta. När anslag väl är upptagna i budgetpropositionen är det svårt att vinna gehör för omfördelningar. Jag tänker inte heller besvära kammaren med något yrkande. Men jag hoppas att min motion riktar uppmärksamheten hos dem, som skall arbeta fram nästa års budget, på den principiella frågeställningen: Fördelar vi verkligen våra medel för utställningsändamål så, att allmänheten får det bästa utbytet av den samlade verksamheten? Har vi inte försummat att ta till .vara en hel del av de resurser som finns på institutioner, i källare, på vindar och inte minst hos en stor kader kunniga museimän och kvinnor?

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 1981/82:21 behandlas bland flera ärenden också motion 565 angående begränsning av innehav och nyttjande av metalldetektorer, som jag lämnat under allmänna motionstiden. Eftersom problemet inte tidigare har aktualiserats här i riksdagen får jag väl förklara mig någorlunda nöjd med kulturutskottets behandling av motionen, även om jag helst hade sett att man hade bestämt sig för ett fullständigt bifall till mitt motionsyrkande, nämligen att riksdagen hos regeringen skulle begära förslag till lagstiftning innehållande licenstvång för innehav och nyttjande av metalldetektorer och att detta t. v. skulle gälla enbart Gotland. Varför är då detta en så angelägen fråga? Trots den sena timmen vill jag gärna försöka ge en viss bakgrund till det problem som just nu känns som det absolut angelägnaste för riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar. Den gotländska jorden har visat sig vara mycket innehållsrik vad gäller fornfynd av olika slag, inte minst då ädelmetaller. Enligt professor Mårten Stenberger är det här fråga om det område som i förhållande till sin ytstorlek är rikast i världen på ädelmetallfynd från förhistorisk tid. Det har varit känt länge av arkeologer — en yrkeskår som känt ansvar för det som hittats i jorden, som handskats varsamt med det som den har funnit, som forskat och kartlagt och registrerat, som tillfört våra museer och utställningar skatter av omätbart värde, som dokumenterat vårt lands kulturoch bebyggelseutvecklingi skrifter av olika slag. På Gotland finns ca 900 fyndplatser, kända och till sitt läge publicerade. Nu har sedan mitten av 1970-talet nya intressenter uppenbarat sig på dessa fyndplatser, nämligen skattsökare som är utrustade med högklassiga metalldetektorer och som ingalunda har arkeologiska intressen, men däremot har mycket tänjbara samveten när det gäller att i dubbel bemärkelse ”slå mynt” av just de mynt och annat som man hittar med hjälp av sin metallsökare. För de antikvariska myndigheterna har detta blivit ett stort problem. På gamla skattfyndplatser finns som regel kvarliggande föremål av ädelmetaller, mynt t.ex., och det har visat sig omöjligt att med nuvarande lagstiftning skydda dessa. Olika motåtgärder har från ansvariga myndigheters sida vidtagits sedan tiotals år tillbaka i form av upplysningsverksamhet genom radioföredrag, publikationer och liknande. Talrika varningar från utländska institutioner har kommit till riksantikvarieämbetet liksom officiella framställningar från Europarådet angående nödvändigheten av en skärpt lagstiftning. Länsstyrelsen på Gotland har sedan 1980 kungjort en speciell fridlysning av skattfyndplatserna. Dessutom har, genom särskilt av riksdagen beslutat anslag, en systematisk efterundersökning igångsatts av riksantikvarieämbetet. Den utförs av amanuens Majvor Östergren. Denna undersökningsverksamhet har pågått sedan hösten 1977 och har visat att det oftast finns kvarliggande föremål, som för arkeologerna är av stor betydelse. De hittills vidtagna åtgärderna har dock visat sig otillräckliga, och man menar från arkeologiskt håll att situationen är nästintill krisartad. Den nuvarande fornminneslagen täcker inte det behov av lagstiftning som finns i dag. Riksantikvarieämbetet har nyligen i skrivelse till utbildningsdepartementet lagt fram förslag till vissa ändringar i fornminneslagen, syftande till att komplettera det nuvarande skyddet för våra fornminnen. Man menar också från riksantikvarieämbetets sida att någon form av begränsning av innehav av metalldetektorer skulle kunna vara ett effektivt komplement till lagen. Innehav och bruk av metalldetektorer är i sig inte olagligt, men att sätta spaden i jorden och börja gräva på en känd skattfyndplats är en lagstridig handling. Det är emellertid en omöjlighet att kontrollera detta, varför ett licenstvång nu ses som en absolut nödvändighet. Iden efterundersökning som jag tidigare nämnde har konstaterats ett stort antal olagligt uppgrävda fyndplatser, där det är helt klart att det hittats mynt. På Gotland finns i dag mellan 100 och 200 metalldetektorer, och syftet med att införskaffa sådana är helt uppenbart. Det är nämligen stora ekonomiska vinster att göra. Som exempel kan nämnas att värdet av en månads arbete i riksantikvarieämbetets efterundersökningar uppskattas till ca 100 000 kr. i mynthandelspriser. Här pågår alltså en ekonomisk brottslighet av stort format, och flera skattsökare är i dag ställda inför rätta. Under hela den tid som gått sedan mitten av 1970-talet har till de antikvariska myndigheterna inlämnats endast två mynt och sex armringar. Under den senaste månaden har det kommit in rapporter om två olagligt utgrävda platser på Gotland. På en av dessa platser hittade man 80 mynt, varav markägaren fick behålla 4 — alltså en form av muta. På skärtorsdagen, alltså i förra veckan, gick en person med metalldetektor och spade intill ringmuren i Visby. När han blev tillsagd att det var lagskyddat fornminnesområde fortsatte han norrut till S:t Görans kyrkoruin, varför polisen underrättades. Här skulle jag kunna anföra exempel på exempel på hur detta skattletande gjorts till en sport på Gotland. Det är till skada inte bara för arkeologiska intressen utan även för statskassan, så länge denna okontrollerade mynthandel får fortgå. Jag hoppas med detta inlägg ha fått kammarens förståelse för det akuta behovet av licenstvång för innehav och nyttjande av metalldetektorer för att komma till rätta med denna olagliga hantering av fornfynd på Gotland. Jag hoppas också att jag kan tolka kulturutskottets skrivning så, att regeringen nu får en beställning att vidta åtgärder i enlighet med motionens syfte. Jag vill dock gärna ha sagt att det är mycket viktigt att snabbt sätta in åtgärder. Jag noterar utskottets påpekande att det är angeläget att åtgärder snarast vidtas för att komma till rätta med problemet. Herr talman! Jag hoppas att regeringen nu känner sitt ansvar på detta speciella område och har därför inget annat yrkande än bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra ett bibehållande av en kvalitetsmässigt och volymmässigt fullgod fordonsförarutbildning vid AMU-centret i Gällivare. Enligt arbetsmarknadskungörelsen är det arbetsmarknadsstyrelsen som bestämmer inriktning, lokalisering och omfattning av arbetsmarknadsutbildningen, medan skolöverstyrelsen har det pedagogiska, ekonomiska och administrativa ansvaret för verksamheten. Utbildningsplaneringen sker i stor utsträckning på det lokala planet, där länsarbetsnämnder — efter bl.a. samråd med de lokala parterna på arbetsmarknaden — bedömer behovet av arbetsmarknadsutbildning. Jag vill dock framhålla vikten av att arbetsmarknadsutbildningen ständigt omprövas efter behoven på arbetsmarknaden. Resurserna för AMU får inte låsas fast, utan måste utnyttjas flexibelt efter rådande arbetsmarknadsoch konjunkturläge. Den pågående utredningen om arbetsmarknadsutbildning och utbildning i företag har också som en av sina huvuduppgifter att analysera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa fléxibiliteten i arbetsmarknadsutbildningen. Efter vad jag har inhämtat är det i det fall som Karl-Erik Häll tar upp så, att länsarbetsnämnden i Norrbottens län f. n. inte planerar, men väl undersöker möjligheterna att förlägga fordonsförarutbildning även till annan ort i länet än Gällivare. Syftet är därvid att i högre grad än f.n. tillgodose de arbetsmarknadspolitiska behoven samtidigt som man inom länet eftersträvar en fördelaktig ekonomisk och administrativ samordning med andra utbildningar.

Herr talman! Jag ber att få börja med att tacka för svaret. Jag vill också tacka för statsrådets tålmodighet med att vänta med svaret. Det var flera veckor sedan jag ställde min fråga, men jag har på grund av sjukdom inte kunnat ta emot svaret förrän nu. På sätt och vis är svaret ganska bra. Det vittnar om att det inte är någon ko på isen, vilket det verkade vara från början. Länsarbetsnämnden väntar alltså med åtgärder. Det gör mig dock litet oroad, då det tyder på att man ändå har planer på att göra denna förändring. Fordonsförarutbildningen är en utbildning bland många som jag tycker platsar bra i Gällivare. Det finns också siffror som vittnar om det. Mer än 50 76 av de som genomgår denna utbildning får jobb. Det är en ganska bra siffra i ett arbetslöshetsdrabbat län och med tanke på hur det i dag ser ut i malmfälten. Jag vill också påpeka att transporter utgör en mycket stor del av dagens gruvindustri — och den delen kommer att bli betydligt större. Transporter är också en stor sektor i ett län som ser ut som vårt län. ” Det talas om ätt länsarbetsnämnden av ekonomiska och administrativa skäl överväger att förlägga fordonsförarutbildning även till annan ort. Det är ganska svårt för oss att diskutera den frågan, och framför allt är det svårt att över huvud taget få till stånd någon dialog. De ekonomiska frågorna kan ju ta sig många uttryck. Jag har naturligtvis respekt för att man inom ramen för arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet skall se om sin budget. Men om man gör någonting, med den ur ekonomisk synpunkt snäva begränsade bedömningen, kan det få ganska kraftiga och förödande verkningar i övrigt. Det vore därför bra om det kunde skapas förutsättningar för en dialog, innan sådana här åtgärder vidtas, där andra aspekter kunde vägas in. För att ta ett mycket näraliggande exempel, skulle ett tiotal lärare förlora sitt arbete, vilket är betydelsefullt. Den del av utbildningen som jag menar skall vara med i en fordonsförarutbildning också i Malmberget är den del som i utbildningsplanen kallas stadskörning. Jag är helt klar över att det blir dyrare att bedriva den delen av utbildningen om den är förlagd långt ifrån en ort som uppfyller kraven på begreppet stad. Det föreligger alltså ett latent hot för att denna utbildning kommer att förändras, och det får betydande verkningar. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet om han är beredd att vara med om att försöka skapa de förutsättningar som jag efterlyser, så att vi i god tid får möjlighet att väga in också andra intressen i denna bild innan vi står inför ett fullbordat faktum. Tack för svaret!
Herr talman! Jag är glad att Karl-Erik Häll noterar att arbetsmarknadsutbildning är en effektiv åtgärd. T. o. m. i det av arbetslöshet svårt drabbade Norrbotten är det möjligt för en stor del av dem som har genomgått utbildningen att få jobb. Det är bra att det sägs — ju oftare, desto bättre. Jag vill snabbt lägga till att det inte är fråga om någon neddragning av den totala volymen av arbetsmarknadsutbildningen, inte heller av den delkurs som gäller fordonsförarutbildning. F. n. har det funnits en sådan kurs vid AMU-centret i Kiruna och två kurser vid centret i Gällivare. Vad man nu diskuterar är att eventuellt förlägga en av kurserna i Gällivare till Älvsbyn. Det visar sig att det är lättare, av arbetsmarknadspolitiska skäl, att nå utbildningsorten för en del av dem som kommer i fråga för utbildning om den är förlagd dit. Men något beslut har inte fattats. Naturligtivs bör den dialog som Karl-Erik Häll efterfrågar komma till stånd dessförinnan. Den kan ju ske inom länsarbetsnämnden, där parterna på arbetsmarknaden och även politiker är representerade. Den kan också ske inom kursstyrelsen och inom arbetsmarknadsutbildningen. Man bör naturligtvis ha kontakter med de berörda kommunerna innan beslut fattas. Vad slutligen gäller utbildningskvaliteten, utgår jag självfallet från att orten och utbildningsförhållandena i övrigt — oavsett var dessa kurser förläggs — skall kunna uppfylla de krav som måste ställas på kvaliteten i utbildningen.
Herr talman! Jag är glad för det förtydligande som jag fick nu, dvs. att det inte är fråga om någon neddragning av utbildningen i Gällivare. Jag har nämligen haft intrycket att det från början var fråga om det. Jag har uppfattningen att det fortfarande är fråga om en neddragning av denna utbildning, just av det skäl som statsrådet sedan berör, nämligen att man bedömer det så att avstånden i Norrbotten — som vi dess värre inte kan göra mycket åt — är ett handikapp när det gäller att förlägga utbildning där den behövs. Skall det bli så att man bedömer utbildningen på den grunden att människor skall ha kortast möjliga avstånd till utbildningsorten, betyder det, såvitt jag förstår, att skälen för förläggning av mycket av den utbildning vi bedriver i Norrbotten i dag kommer att omprövas. Jag menar att avstånd inte får vara ett kriterium i detta fall. Vi måste kunna få räkna Norrbotten som en naturlig del av detta land, även om avstånden här råkar vara stora. Som en liten kommentar till statsrådets slutsats om min bedömning av arbetsmarknadsutbildning, vill jag säga att vi har rik erfarenhet av arbetsmarknadsutbildning i Norrbotten och därför har ganska goda förutsättningar att bedöma den. Det är det jag försöker göra när jag nu rycker ut den här biten och vill understryka hur nödvändig den är i dag. Och jag tror att den kommer att vara lika nödvändig fortsättningsvis. Det finns säkert också ett och annat exempel på mindre lyckade arbetsmarknadsutbildningar, men jag skall inte ta upp tiden med det i dag.
Herr talman! Jag vill bara för klarhets vinnande understryka att det inte handlar om att omfördela någon arbetsmarknadsutbildning från Norrbotten, utan det kan eventuellt handla om att förlägga någon kurs till annan plats inom samma län.
Herr talman! Låt mig till det sista arbetsmarknadsministern sade bara ge enliten påminnelse om att Norrbotten är en så pass stor del av det här landet, att om man skulle applicera de avstånden på andra, mera tätbefolkade delar, så skulle det betyda att man flyttar en utbildning från ett län över något annat län till ett tredje län. Så skulle det bli om man applicerade de avstånd det här är fråga om exempelvis på södra Sverige. Det är alltså till föga tröst att man skall hålla sig inom Norrbotten, för där är det fråga om regioner också inom regionen.

Herr talman! Maja Bäckström har frågat mig vad jag avser göra när det gäller dels bidraget till ungdomsplatser efter den 1 juli, dels kravet på genomgången yrkesintroduktion innan sådana ungdomsplatser kan komma i fråga. Mot bakgrund av det svåra arbetsmarknadsläget, och då särskilt för ungdomar, övervägs f. n. inom regeringen en fortsättning av systemet med ungdomsplatser under nästa budgetår. Riksdagen har f. ö. också i samband med godkännande av arbetsmarknadsutskottets betänkande till budgetpropositionen uttalat att bidragsmedel bör ställas till förfogande, så att verksamheten med ungdomsplatser kan få fortsätta även nästa budgetår. Något absolut krav på genomgången yrkesintroduktion innan en ungdomsplats kan anvisas finns inte enligt förordningen om bidrag till ungdomsplatser. Det får ändå anses normalt att en period av yrkesintroduktion är genomförd innan en ungdomsplats anvisas. Detta framgår även av motivtexten till förordningen. Jag vill dessutom erinra om att systemet med ungdomsplatser inrättades som ett komplement till skolans introduktionsprogram och yrkesintroduktion i ett synnerligen besvärande arbetsmarknadsläge. Ungdomsplatserna bör ses som ett stöd för kommunerna och skolan att finna sysselsättning antingen för dem som har genomfört en period av yrkesintroduktion och därefter är arbetslösa eller för dem som av någon anledning inte har kunnat erbjudas en lämplig yrkesintroduktion. Skolans uppföljningsansvar kvarstår sålunda oförändrat.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag ser det som mycket positivt att en fortsättning på verksamheten med ungdomsplatser kommer till stånd under nästa budgetår. Överenskommelsen om ungdomsplatser initierades av LO, SAP och SSU, och naturligtvis är den ett uttryck för de fackliga organisationernas vilja att ta sin del av ansvaret för att ge arbetslösa ungdomar en meningsfull sysselsättning och, inte minst, därmed en god start i livet. Men dessa ungdomsplatser har inte utnyttjats på det sätt som parterna förutsatte. På vissa platser har många ungdomar kommit i åtnjutande av ungdomsplats, på andra har möjligheten inte utnyttjats mer än till en ringa del. Orsaken till detta torde ligga i det faktum att vissa kommuner svävat i ovisshet om huruvida yrkesintroduktion erfordrats innan ungdomsplats kunnat erbjudas. Regeringens oförmåga att ge kommuner och arbetsmarknadsmyndigheter klara besked om vilka statsbidrag som skall utgå efter den 1 juli 1982 har självfallet försvårat genomförandet av systemet med ungdomsplatserna. Det beskedet skulle enligt min mening regeringen ha gett tidigare denna vår. Jag är emellertid tacksam för att arbetsmarknadsministern här har klargjort att man trots motivtexten inte nödvändigtvis måste kräva genomgången yrkesintroduktion för att kunna erbjuda ungdomsplatser. Låt mig ta tillfället i akt och påminna om att varje medborgares obetingade rätt är att ha ett meningsfullt arbete. Detta gäller i allra högsta grad för våra unga. Det är slöseri intill det oanständiga att inte ta till vara våra ungas resurser. Mycket kan sägas om nödvändigheten av en mer långtgående, framtidsinriktad politik till gagn för alla arbetssökande, men det får komma i annat sammanhang. Jag tar mig ändå friheten att av Sveriges arbetsmarknadsminister kräva åtgärder som på både kort och lång sikt ger våra ungdomar anställningar, som inte behöver omges av citationstecken. Det vore i sanning gott att få mindre av ord och mer av handlingskraft i de här frågorna. Våra ungdomar är väl värda detta. Jag tycker att det är viktigt att vi verkligen låter dem känna att samhället behöver dem. Vi får inte för en enda minut glömma att de faktiskt är vår framtid.
Herr talman! Jag delar Maja Bäckströms uppfattning att det krävs mer av handling än ord för att få ungdomar i arbete. Men uppenbarligen krävs det väldigt många ord för att få åtminstone de socialdemokratiska kritikerna att uppfatta svaret på den fråga som ställs gång på gång, nämligen att yrkesintroduktion bör prövas innan man anvisar ungdomsplats. Men detta är inget oeftergivligt krav. Detta står i förordningstexten, och det har upprepats här i riksdagen av mig och skolministern vid flera tillfällen. Men ändå sprider man myten att regeringen inte skulle ha gett besked på den här punkten. När man skall söka anledningen till att ungdomsplatserna inte fått den omfattning som både vi och parterna på arbetsmarknaden hade hoppats på är detta inte någon sådan orsak. Den får sökas på annat håll. Läget är ju det att yrkesintroduktionen har fått en mycket stor omfattning. Ungdomsplatserna har blivit ett bra komplement. Jag tycker att vi kan sluta med att bekämpa den ena eller andra formen av åtgärder för att hjälpa ungdomarna och i stället söka efter vägar att få ett harmoniskt samspel mellan yrkesintroduktion och ungdomsplatser. Det är vad regeringen nu är i färd med att göra. Men så mycket vill jag säga redan nu — och har tidigare sagt det — att statsbidragen för ungdomsplatser kommer att finnas kvar också under nästa budgetår. På den punkten kan alla kommuner och andra arbetsgivare, som överväger att under våren ta emot ungdomar på ungdomsplatser vara säkra. Statsbidraget kommer att finnas kvar.
Herr talman! Jag tror inte att någon är besjälad av en vilja att sprida några myter. Jag tror dess värre att det är verkligheten som talar. De rapporter som vi får utifrån landet över den osäkerhet som råder när det gäller reglerna för detta talar för sig själva. Men det går naturligtvis lätt att åtgärda detta om man ser till att sprida en klar information så snart som möjligt. Vad det gäller frågan om yrkesintroduktion eller ungdomsplatser, kan vi aldrig komma ifrån att det ligger en större trygghet i ungdomsplatserna än i yrkesintroduktionen med tanke på att man här har ett avtal.
Herr talman! Återigen: Det föreligger ingen oklarhet. Men vad man skall göra lokalt är däremot att pröva huruvida yrkesintroduktion är en möjlighet eller inte. Det är klart att denna rätt att lokalt pröva i de enskilda fallen kan vi beröva myndigheterna i fråga. Men vi har tyckt att det varit bra med en flexibel åtgärd, eftersom omständigheterna inte är identiskt desamma från ort till ort. Men det är möjligt att det här är så pass svårt att entydigt läsa innantill att vi skall göra en mer markerad uppdelning mellan yrkesintroduktion och ungdomsplatser. Men jag beklagar faktiskt det, eftersom det borde vara möjligt att lokalt avgöra vad som i det enskilda fallet är bäst. Men det viktiga beskedet nu är att ungdomsplatserna kan expandera, dels därför att medel finns tillgängliga, dels därför att statsbidraget kommer att finnas kvar efter den 1 juli. Man kan alltså ta emot ungdomar på sådana platser.
Herr talman! Jag skulle bara till sist vilja säga att detta raka besked var väldigt bra. Se bara till att det här kommer ut — då skall det säkert ordna till sig.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat statsrådet Ola Ullsten om när beslut om pengar till en bro mellan Bockholmen och Klädesholmen på Tjörn kommer. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen kommer i samband med kompletteringspropositionen att göra en bedömning av arbetsmarknadsutsikterna inför hösten och vintern. Därvid kommer regeringen bl.a. att pröva behovet av ytterligare statliga investeringar. Jag vill sedan, herr talman, som tillägg till det skrivna och utdelade svaret säga att bron mellan Bockholmen och Klädesholmen är ett prioriterat projekt bland de många som vi har att välja mellan när beslut skall tas om tidigareläggning av statliga investeringar.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret och speciellt för tillägget. Det skrivna svaret var kanske inte riktigt vad jag hade hoppats på, efter det bestämda besked som folkpartiledaren och utrikesministern gick ut med i mars angående detta brobygge. Han gav ett direkt löfte om att just denna bro skulle byggas. Man fick väl också den uppfattningen att löftet var förankrat i regeringen. Detta projekt är högt prioriterat. Men på en punkt är jag ändå litet rädd. Om det blir fråga om ett byggpaket skulle jag gärna vilja veta, herr arbetsmarknadsminister, om pengar till just detta projekt kommer att kunna garanteras. Innebär tillägget att arbetsmarknadsministern faktiskt kan garantera pengar för bron mellan Bockholmen och Klädesholmen? Utrikesministern har verkligen dragit fram det lönsamma i att bygga just den här bron, med de driftskostnader som staten har för färjorna, för år 1982 beräknade till 1,8 milj.kr.
Herr talman! Jag tycker att det var kloka ord av utrikesministern. Och jag kan bara upprepa att brobygget är ett prioriterat projekt. Vore jag Siri Häggmark skulle jag inte alls känna mig rädd.
Herr talman! Jag får tacka för det sista uttalandet och jag utgår då ifrån att projektet verkligen blir av och att jag kan återvända till Tjörn och till Bockholmen och Klädesholmen med tillförsikt. Det kan väl ändå sägas att jag inte har varit helt populär när det gäller det här brobygget. Men nu kan jag kanske komma hem och visa upp mig.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om det är rimligt att en vägarbetsplan som projekterades och fastställdes för tio år sedan skall få vara enda alternativ vid en vägomläggning fastän det finns andra, billigare och mera tidsenliga förslag? Utbyggnaden av vägnätet sker enligt en planeringsordning som bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. En ombyggnad av väg 290 finns med i den av länsstyrelsen i Uppsala län fastställda flerårsplanen för byggande av länsvägar med planerad byggstart år 1982. Utformningen av ett enskilt vägobjekt, val av sträckning m.m., sker även det på lokal och regional nivå, där antagligen de bästa kunskaperna om de lokala förutsättningarna finns. För att få en demokratisk förankring och ett rationellt byggande krävs en noggrann planering och att en vägarbetsplan finns klar i god tid före byggstart. Innan en arbetsplan tas fram prövas och utvärderas åtskilliga alternativ — så har man gjort även i detta fall. Efter en sammanvägning av samtliga föroch nackdelar i de olika alternativen har man i detta fall fastställt en vägsträckning öster om Vattholma. Med hänsyn till det omfattande utvärderingsarbete som skedde innan arbetsplanen fastställdes är det därför rimligt att bygga efter den. Det är inte alls ovanligt att en arbetsplan är några år gammal. Giltighetstiden för en vägarbetsplan begränsas enligt väglagen till fem år, vilket inte överskrids i detta fall.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Naturligtvis är jag helt överens med kommunikationsministern om att det är viktigt att det finns planeringar och att dessa måste sträcka sig över flera år osv. Man kan ju inte byta planer varje år. Men det som är intressant i detta fall är ändå att vi ändå har ett projekt som är planerat sedan tio år tillbaka. Alla som sysslar med frågor av detta slag har Nr 120 väl ganska klart för sig att bakgrunden nu är en helt annan när det gäller synen på förhållandena och uppfattningarna i fråga om sådana här rätt så genomgripande ombyggnaden av olika vägsträckor. Myndigheter och även enskilda medborgare gör en helt annan bedömning nu än man gjorde i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Det kommer fram i detta fall. Det intressanta här är alltså att det närmast föreligger ett diktat från en central myndighet — dvs. vägverket, som inte på något sätt har velat gå in i en diskussion utifrån de nya förhållanden som onekligen kan konstateras under den här tioårsperioden. Man har sagt att om inte den här vägen får dras som planerats sedan tio år tillbaka, så blir det ingen väg alls. Det är alltså ett ultimatum som har ställts till de lokala och regionala myndigheterna, som ju också — det håller jag med kommunikationsministern om — har kunskaper om sådana här saker. Men i detta sammanhang har det funnits opinioner även på myndighetsnivå — det gäller ju ett mycket känsligt område. Också befolkningen på den berörda orten har andra uppfattningar än den kanske hade för tio år sedan etc. Men vägverket har inte på något sätt velat lyssna. Följdfrågan blir då: Anser kommunikationsministern att det är riktigt att ett centralt verk — i det här fallet vägverket — kan ställa sådana här ultimativa krav? Är det riktigt att säga, att får vi inte bygga enligt vad vi planerat tidigare, så blir det ingen väg? Då dras de 24 miljoner in som anslagits för bygget, och den dåliga vägen får man ha kvar. Detta är någonting som upprört opionionen i Uppsala län ganska starkt och även andra som berörs. Med hänsyn till de ändrade bedömningsgrunderna tycker jag som sagt att vägverket har uppträtt väldigt maktfullkomligt. Och jag vill än en gång fråga om kommunikationsministern anser att vägverket skall ställa sådana här ultimativa krav när det i fråga om den här vägsträckan har kommit fram nya omständigheter som mycket väl motiverar en ny diskussion och möjligtvis också en ny planering.
Herr talman! Ultimatum skall naturligtvis undvikas. Jag vill inte på något sätt ge mig ini en diskussion om huruvida ett sådant ultimatum har ställts. Jag tror inte att det förhåller sig så. Vad man har gjort är väl att man har följt en fastställd vägplan. Det säkraste är väl ändå att följa planen, om det inte har tillkommit någonting väsentligt nytt. Eftersom man har diskuterat frågan i kommunstyrelsen i Uppsala och beslutat att hålla sig till den plan som är fastlagd, utgår jag från att man inte har funnit att någonting nytt har tillkommit som är av den omfattningen att det skulle krävas en ny prövning. Man måste väl ändå anse att kommunstyrelsen tillhör de verkligt lokala organen, som man bör lyssna på. Jag är väl medveten om de problem som alltid uppstår, när man skall fastställa vägplaner och dra fram nya vägar. Man kommer ofta i konflikt med olika intressen — inte minst naturvårdsintressena, som numera bevakas på ett utomordentligt sätt men där säkert många blir besvikna över att just deras 13 intressen inte fullt ut kan tillgodoses. Vi har jordbruksintressena, som alla numera tillmäter vikt och värde. Det är ett annat område vars betydelse också måste vägas in. Men som sagt: Konklusionen blir nog att eftersom man på det lokala planet har diskuterat frågan på nytt och inte funnit anledning ändra beslutet, har detta naturligtvis påverkat vägmyndigheten.
Herr talman! Det intressanta är ju att kommunstyrelsens beslut och andra lokala myndigheters beslut på grund av det ultimatum som de facto har funnits — vägverket har sagt att om man inte får bygga vägen efter den planerade sträckningen, så blir det ingen väg — har tillkommit sedan man på lokal nivå haft att välja mellan två alternativ. Och en ombyggnad av vägen behövs— det är, som jag redan sagt i min inledande fråga, önskvärt för att inte säga nödvändigt att få en förbättring av denna väg. Men med hänsyn till den nya syn som jag antar att också kommuniktionsministern är beredd erkänna har kommit fram under den senaste tioårsperioden — det framgick ju av vad kommunikationsministern nyss sade — borde vägverket ha varit berett att diskutera en annan sträckning och inte ställa den lokala myndigheten inför faktum: Får vi inte bygga som vi tänkt, blir det ingen byggnation alls. Detta är beklagligt, tycker jag, och vittnar om en viss stelhet. Dessutom föreligger nu många fakta och klara motiv som talar mot den planerade dragningen av vägen. Det har alltså kommit fram nya fakta. Men Uppsala kommun har inte haft så stora möjligheter att agera i det här fallet, därför att kommunen har ställts inför faktum, att man måste godta den sträckning som är planlagd — i annat fall blir det ingen väg.
Herr talman! Jag vill ändå inte tro att en kommunstyrelse sträcker vapen inför en central myndighets eventuella förklaring att så här skall det vara. Jag utgår verkligen ifrån att ett kommunalt organ av det slag som det här gäller gör en saklig bedömning. Jag utgår alltså ifrån att kommunens styrelse har gjort det. Jag kan hålla med om att ju snabbare man kommer i gång med byggandet efter det att en vägplan är fastställd, desto bättre är det, därför att ju längre det drar ut på tiden, desto fler saker kan inträffa. Man hamnar ändå en gång i ett läge där man måste fatta ett beslut. Visst är det många gånger så att man, sedan det gått en tioårsperiod, finner att om man då skulle göra om det hela, så skulle det ha blivit annorlunda. Detta känner vi ju till, både Oswald Söderqvist och jag. Vad jag som sagt lutar mig mot i det här fallet är att kommunens ledning prövat frågan på nytt och funnit att det ursprungliga förslaget ligger fast. Jag tillmäter faktiskt kommunstyrelsens ställningstagande betydelse i samman
Herr talman! Självfallet är det så att kommunala och även regionala myndigheter på alla sätt försöker hävda sin kommuns resp. sin regions synpunkter. Faktum är — det har framgått av den lokala debatt som förekommit i frågan — att man vill ha den här vägen och att den skall börja byggas i höst. Man har blivit ställd inför faktum, att det inte blir några diskussioner i det här fallet. Det är en beklaglig handläggning, tycker jag, och det är därför jag har ställt denna litet mer principiella fråga, om man från centrala myndigheters sida skall vara så stelbent, att man inte kan diskutera, när det kommit fram nya fakta. Kommunstyrelsen har fattat beslut, och har gjort det under press från olika intressen — naturligtvis. I det här fallet har pressen från den centrala myndigheten, vägverket, vägt över. Kommunstyrelsen har blivit tvungen att på sakskäl fatta ett beslut för att över huvud taget få i gång vägbygget. Det är beklagligt att det inte har blivit någon diskussion och inte någon ändring på grund av de nya fakta och motiv som kommit fram.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig när jag avser lägga fram förslag till åtgärdsprogram för hela malmbanan som garanterar fortsatt malmtransport över det ”södra omloppet”. Regeringen föreslog i höstas mot bakgrund av LKAB:s ekonomiska problem och de trafikpolitiska principer som styr statens järnvägars verksamhet att ett temporärt anslag skulle föras upp på statsbudgeten för att göra det möjligt att lämna LKAB en tillfällig, samhällsekonomiskt motiverad fraktnedsättning utöver den rabatt som SJ lämnar på företagsekonomiska grunder. I propositionen redovisades också att ett program för rationaliseringsåtgärder hade börjat utarbetas av SJ, LKAB och Norges Statsbaner tillsammans. Totalt föreslogs en fraktnedsättning med 600 milj.kr. under perioden 1982-1984, varvid 350 milj.kr. avsåg år 1982, 150 milj.kr. år 1983 och 100 milj.kr. år 1984. Riksdagens beslut blev att i avaktan på en närmare analys av rationaliseringsmöjligheterna på malmbanan anslå medel enbart för år 1982. Redan i regeringens proposition underströks betydelsen av att den i samarbete mellan LKAB, NSB och SJ pågående analysen av transportsituationen på malmbanan snabbt skulle leda fram till ett långsiktigt, samordnat åtgärdsprogram. Detta är nödvändigt för att totalkostnaderna för utskeppad malm skall kunna sänkas och garantier skapas för en på sikt effektiv transportkedja från gruva till utskeppningshamn. Ett sådant åtgärdsprogram kommer att redovisas för riksdagen när företagen lagt fram sitt program och regeringen hunnit överväga detsamma och dess konsekvenser.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I slutet av svaret säger statsrådet: ”Ett sådant åtgärdsprogram kommer att redovisas för riksdagen när företagen lagt fram sitt program och regeringen hunnit överväga detsamma och dess konsekvenser.” I det betänkande som riksdagen behandlade i december i fjol sades det bl.a. att regeringen för riksdagen bör redovisa ett sådant åtgärdsprogram så snart som möjligt, och att målsättningen bör vara att det skall ske under våren 1982. Det var naturligtvis min förhoppning när jag ställde frågan, att statsrådet — mot bakgrund av allt det som har hänt inom LKAB, den krissituation som råder i malmfälten och de problem som finns på sysselsättningsområdet i Norrbotten — skulle göra allt för att påskynda utvecklingen och försöka hålla det som står i riksdagens beslut, dvs. målsättningen att man skall kunna redovisa det här programmet under våren 1982. Sedan konstaterar jag att statsrådet glömde en ganska väsentlig del i min frågeställning, nämligen om han anser att ett sådant här åtgärdsprogram skall garantera en fortsatt malmexport över Luleå hamn, alltså över det ”södra omloppet”. Det är en mycket väsentlig del i frågeställningen, eftersom det berör väldigt många sysselsättningsområden i Norrbotten. Det berör självfallet dem som arbetar direkt inom SJ, SJ:s verkstäder och dem som arbetar vid utskeppningshamnen i Luleå. I en förlängning kan ännu mer beröras, nämligen stålproduktionen i Norrbotten. Det är alltså en viktig delfråga som jag anser att statsrådet bör ta chansen att klara ut nu.
Herr talman! Jag utgår från att Sten-Ove Sundström och jag är överens om att det är klokt att ha ett så fylligt material som möjligt när man går till riksdagen och redovisar det. Det är vad det handlar om, och det är inte så förfärligt länge sedan riksdagen behandlade ärendet och beslöt i enlighet med vad Sten-Ove Sundström redovisade nyss. Det måste ju ta litet tid för berörda företag att göra en analys och ta fram det material som erfordras för att vi skall kunna ge riksdagen en meningsfull beskrivning av läget och de olika ställningstagandena. Det är skälet till att det står som det gör i svaret på frågan.
Herr talman! Jag har självfallet förståelse för att det kan vara svårt att snabbt få fram ett åtgärdsprogram, men mot bakgrund av de katastrofala problem som finns på Norrbottens arbetsmarknad borde det ligga i statsmakternas intresse att påskynda arbetet med det. Inte minst måste det ligga i regeringens intresse att i varje fall markera hur man vill ha det med malmexporten över det södra omloppet. Statsrådet undviker av någon anledning den frågeställningen. Jag tycker att det är dags för ett klarläggande på den punkten, eftersom frågan har jonglerats fram och tillbaka nu i flera år. Hur ser statsrådet på exporten över det södra omloppet, över Luleå hamn? Anser kommunikationsministern att man i åtgärdsprogrammet bör markera en inriktning på en fortsatt export över det södra omloppet?
Herr talman! Jag tror inte att Sten-Ove Sundström har någon grund för sitt ifrågasättande av att regeringen har intresse av att skjuta på i den här frågan. Jag kan försäkra Sten-Ove Sundström att det finns en sådan ambition, och den är klart uttalad. Dessutom redovisades i propositionen ett anslagsbeviljande över flera år, men det ändrade riksdagen och begärde den redovisning som jag tidigare åberopat och som skall göras så snart den kan bli så fyllig som jag tycker att den skall vara för att man skall gå till riksdagen med den. Problemen stort i Norrbotten är väl kända för regeringen, och insatser har också gjorts och planeras för att underlätta de omstruktureringar i allmänhet som har förekommit och förekommer just i Norrbotten. Sten-Ove Sundström har alltså ingen anledning att hysa någon oro när det gäller regeringens ambitioner i den här frågan heller!
Herr talman! Det finns en oro i Norrbottens län, framför allt för den framtida exporten över det södra omloppet, över Luleå hamn. Med risk för att vara tjatig måste jag upprepa frågan: Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att behålla malmexporten över Luleå hamn? Det är en mycket viktig sak för sysselsättningen i Norrbotten, och det är angeläget med ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Med risk för att jag också blir tjatig upprepar jag att ett åtgärdsprogram naturligtvis måste omfatta hela det komplex vi talar om. Jag kan inte rycka ut valda delar, som Sten-Ove Sundström tycker att jag skall göra. Vi måste naturligtvis avvakta tills det fullständiga programmet föreligger. Det tror jag är klokt med tanke på helheten.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att ge luftfartsverket möjligheter att fullfölja sina ekonomiska åtaganden gentemot AB Göteborg-Landvetter Flygplats. Enligt beslut av riksdagen skall ersättningen till de kommuner som lämnat bidrag till flygplatsinvesteringar omfatta ränta och avskrivning enligt de principer som gäller för luftfartsverket. Ersättningen till kommunerna har inte gjorts beroende av graden av kostnadstäckning för varje flygplats utan gäller luftfartsverkets verksamhet i dess helhet. Det statliga och kommunala investeringskapitalet skall likabehandlas. Luftfartsverkets investeringar under 1970-talet har bl.a. omfattat utbyggnad av tre stora flygplatser samt kapacitetsoch säkerhetshöjande åtgärder vid övriga flygplatser. Dessa stora investeringar har lett till att verket övergångsvis inte kunnat uppfylla sitt förräntningskrav. Taxehöjningarna måste anpassas till flygbolagens förutsättningar att bära kostnadshöjningar. Verket arbetar därför efter en tioårsplan för resultatutjämning, med årliga taxehöjningar som i stort motsvarar inflationen. Planen, som avser perioden 1977 87, ger en otillräcklig förräntning under de första åren. Detta kommer emellertid att kompenseras av en motsvarande överförräntning under de senaste åren av tioårsperioden. Luftfartsverket räknar med att staten och kommunerna fr.o.m. budgetåret 1983/84 skall erhålla full förräntning samt successiv kompensation för tidigare underförräntning. Luftfartsverket kommer således att fullfölja sina åtaganden gentemot AB Göteborg-Landvetter Flygplats, liksom gentemot övriga kommuner som lämnat investeringsbidrag.

Herr talman! Det statliga luftfartsverkets ekonomiska åtaganden gentemot de landstingsoch kommunalägda flygbolagen är en minst sagt egendomlig affär. Vilka andra affärsuppgörelser kan förlöpa på sådant sätt som affären med AB Göteborg-Landvetter Flygplats har gjort? Flygbolaget investerar pengar och luftfartsverket åtar sig att amortera och betala ränta enligt en viss plan, som har fastställts av riksdagen. Sedan låter man helt enkelt bli att betala i tid. Visserligen har långivaren förbundit sig att såvitt möjligt medge vissa förlängningar av återbetalningstiden, men i fallet AB Göteborg-Landvetter Flygplats, som min fråga handlar om, hade man för några år sedan överläggningar på kommunikationsdepartementet och bolaget begärde då att förfallande räntor skulle utbetalas i sin helhet. Svaret från kommunikationsministern var då att ”vi betalar inte”. Det är såvitt jag kan förstå också innebörden av svaret på min fråga nu: Vi betalar inte nu utan senare. Tårets budgetproposition kan man läsa samma tankegång. Luftfartsverket kan f.n. inte uppfylla sina förräntningskrav, och i propositionen sägs det liksom i svaret att fr.o.m. 1983/84 skall man få full ränteersättning och kompensation för tidigare underförräntning. Men längre fram i budgetpropositionen står det, att den plan som detta bygger på kanske inte håller. Resultatutvecklingen under de återstående budgetåren av perioden måste bedömas något försiktigare än tidigare, står det. Efter det svar som jag har fått i dag utgår jag från att planen kommer att fullföljas och att någon ytterligare förskjutning av återbetalningen inte kommer att ske. Det vore bra om kommunikationsministern ville bekräfta det. Oavsett detta är läget emellertid besvärligt för Landvetters flygplats just nu. Bolaget har drabbats ekonomiskt av att man inte har fått pengarna från luftfartsverket, som har haft den här otillräckliga förräntningen och inte betalat tillbaka i den takt som verket skulle göra. Det har tvingat bolaget att med statens goda minne ta lån utomlands med räntor och åtföljande kursförsluster som följd, bl.a. i samband med den av regeringen beslutade devalveringen i höstas. Fakta är alltså att staten genom sitt agerande i stor utsträckning har hjälpt till att underminera flygbolagets ekonomi. Det blir kommunernas och landstingets skattebetalare som får ta förlusterna. Jag vill avslutningsvis ställa ytterligare några frågor till kommunikationsministern. Tycker Claes Elmstedt att det är riktigt att kommunerna och landstinget tvingas subventionera varenda flygbiljett från Landvetter på grund av de här förhållandena, medan staten helt smiter undan sitt ekonomiska ansvar? Är det inte fel att på kommuner och landsting vältra över ansvaret för att luftfartsverket inte kan uppfylla sina åtaganden? Borde inte staten ta det ekonomiska ansvaret och skjuta till de medel som behövs för att klara luftfartsverkets ekonomi?
Herr talman! Vi måste göra klart för oss att det handlar om en affärsverksamhet. Luftfartsverket har att se till att utgifter och inkomster balanserar varandra. Det är alltså inte fråga om att staten går in och tar på sig ansvaret för verksamheten, i varje fall inte primärt. Frågeställaren ifrågasatte om planen i den luftfartspolitiska proposition som är lämnad till riksdagen kommer att hålla. Jag vill därför erinra om att i propositionen står det klart utsagt att den skall hållas. Det överenstämmer alltså helt med vad jag har sagt i mitt svar. Dessutom är det så att den här uppläggningen av verksamheten är den gängse. Så gör man vid alla flygplatser när det gäller investeringar. Denna ordning för finansiering av kostnaderna gäller i princip överallt. Det innebär ju, som jag sade också i svaret, att det i de fall luftfartsverket inte mäktar att klara hela förräntningen under introduktionsåren blir en kompensation för detta allteftersom tiden går. Då får också de lokala flygbolagen, landstingen och kommunerna så att säga ränta på den ränteförlust som de får vidkännas under de första åren. Det är alltså affärsmässiga principer det hela bygger på.
Herr talman! Konsekvenserna blir ju att i stället för att staten skjuter till medel, så att luftfartsverket kan klara av att betala tillbaka i den takt som var meningen från början, är det alltså kommunerna och landstingen som drabbas och får skjuta till pengar ideligen. Detta drabbar i sin tur skattebetalarna i de här kommunerna. Claes Elmstedt talar om att det är en helt normal affärsmässig verksamhet. Jag är inte säker på att det skulle fungera så här, om det hade varit ett enskilt bolag. Då hade man lugnt accepterat att man inte fick den ränta man skulle ha utan måste vänta till senare år. Det innebär faktiskt betydande förluster för flygbolaget, eftersom man nu, som jag sade, har tvingats att ta lån utomlands för att klara flygplatsen. Jag fick inte ett klart svar från Claes Elmstedt. Tycker kommunikationsministern att det är riktigt att kommunerna och landstingen, i detta fall Göteborgstrakten i Västsverige, får stå för fiolerna, ta kostnaderna för att flygplatsen skall kunna drivas, när nu luftfartsverket har den här underliga konstruktionen att betala tillbaka pengarna i ett senare skede än man skulle göra? Vore det inte riktigare i så fall att staten fick ta den kostnaden och så småningom förstås fick tillbaka pengarna? Det tycker jag vore mera riktigt, därför att flygplatserna, flygbolagen och flyget är ju en angelägenhet för hela Sverige och inte bara för de här kommunerna. Jag vill alltså gärna ha ett svar. Tycker kommunikationsministern att det är riktigt att kommunerna och landstingen får ta de här förlusterna?
Herr talman! Avslutningsvis bara helt kort: Det är ju inte så att en sådan här överenskommelse mellan luftfartsverket och berörda kommuner och landsting träffas på ensidiga villkor, dvs. på luftfartsverkets villkor, utan det sker en förhandling som slutar med att man kommer överens om den ordning som skall gälla. Och det är den ordningen som gäller.
Herr talman! Faktum är ju ändå att det här flygbolaget har begärt att pengarna skall betalas just med tanke på att man har haft ekonomiska svårigheter. Bolaget har begärt att räntorna skall betalas tillbaka men har fått besked från kommunikationsdepartementet att man inte kommer att göra det utan att man kommer att följa den här planen. Som jag kan förstå det är det alltså ensidigt luftfartsverket och staten som har bestämt att återbetalningen skall ske på detta sätt. Trots att det gjorts en uppvaktning från flygbolaget har man inte funnit för gott att på något sätt göra en ändring, så att man betalar tillbaka räntorna i den takt som var meningen från början. Det innebär att man vältrar över kostnader på kommunerna och landstingen. Någon förhandling är det alltså inte fråga om i det här fallet, utan man har tvingat kommuner och landsting i Västsverige att stå för kostnaderna. Jag har fortfarande inte fått svar på om Claes Elmstedt tycker att det är riktigt.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 31 behandlas fem motioner, därav två partimotioner. Innehållet i motionerna visar att det ute i landet, speciellt på stålorterna, finns en stor oro för vår stålindustri och för sysselsättningen där. Stålindustrin har under flera år minskat antalet anställda väldigt kraftigt, och man upplever också att det finns ytterst litet av framtidstro och framåtriktad planering. Men det tycks finnas en part som är helt nöjd med sakernas tillstånd, och det är regeringen och regeringspartierna. De förslag som finns i motionerna har ju framförts flera gånger, och varje gång får vi till svar att det inte behöver göras någonting, för man har ju gjort så väldigt mycket. I den mån det behöver göras någonting, ankommer det på de enskilda företagen att vidta de åtgärderna, heter det alltid från regeringens sida. Det säger man i en situation då våra konkurrenter, framför allt Japan och EG, är i gång med att rationalisera och förbättra sin stålindustri. De samordnar alla företagen, gör dem till ”nationella spjutspetsar” för exporten. Vidare satsar man i dessa länder mycket på forskning och investeringar. Men i Sverige skall allt detta ankomma på de enskilda stålverken. Det behövs inget ingripande från staten, säger regeringen. Vi tycker att detta är ett avvita förhållande och har i vår partimotion försökt visa på vad vi anser bör ske inom området. Jag tror att jag förklarar det bäst med att gå till de reservationer som vi har fogat till utskottets betänkande. Först pekar vi på att det behövs en väldigt grundlig genomgång av förutsättningarna för att förbättra situationen på metallurgiområdet. Vår stålindustri behöver goda metallurgiska produkter till lågt pris och i tillräcklig omfattning. För att möjliggöra detta måste det ske en upprustning av vår metallurgi. Man måste utnyttja de nya stålprocesserna, anpassa dem till svenska förhållanden, se till att man blir slagkraftig på marknaden. Det duger inte att liksom bara hänga med och säga att vi tar det som blir över när EG har tagit sitt. På det sättet förlorar den svenska stålindustrin sina exportmöjligheter. Vi vill att man skall rusta upp metallurgin för hela branschen, inte bara för något enskilt företag. Därför föreslår vi tillsättande av en särskild kommission som skall syssla med de här frågorna, naturligtvis i samråd med företagen, med de anställda, osv. Det gäller således att förbättra det som finns och ta upp nya råjärnsprocesser. Men vi har också ett annat problem när det gäller råvaran till stålindustrin, och det är den väldiga import av skrot som sker f. n. Bara för ett tiotal år sedan var importen till Sverige av skrot 80 000 ton. I dag är den uppe i bortåt 800 000 ton. Alla menar att om utvecklingen fortsätter kommer behovet av importerat skrot att öka undan för undan. Då blir det en prisfråga — men inte nog med att skrotet blir dyrt, det kommer också att bli omöjligt att få fram tillräckliga kvantiteter. I synnerhet om vi får en antydan till högkonjunktur, skulle vi säkerligen få tillbaka det förhållande som rådde för ett antal år sedan, då alla länder hade exportförbud på skrot. Det fanns svenskt skrot att tillgå, inget mer. På förslag av näringsutskottet har riksdagen flera gånger uttalat att de svenska stålverken måste på sikt basera sin produktion på svenskt skrot och svenska malmer. Det är det enda rimliga, men då måste man också trygga tillgången till dessa svenska produkter — en fråga som inte kan lösas av varje företag för sig. Det gäller att få fram högkvalitativa råvaror. En alltför stor skrotanvändning gör att kvalitetsfrågorna blir besvärliga. Vi får också ett allas krig mot alla om skrotet, framför allt då det svenska som skulle vara billigare än det utländska. Det här tycker vi också att kommissionen skall arbeta med. Vi finner alltså att kommissionen skulle ha som väsentliga arbetsuppgifter att inspirera industrin till satsningar, att hålla ihop och samordna företagens ansträngningar och att se till att vi i Sverige får en stålindustri som överallt är effektiv och har tillgång till goda råmaterial. Kommissionen skall också undersöka möjligheterna att Sverige snarast får fram en produktion av järnsvamp och järnpulver. Järnsvamp kommer såvitt jag och många med mig kan förstå att i stor utsträckning kunna ersätta skrotet. Men f. n. har vi bara en försöksanläggning i Hofors, som producerar omkring 40000 ton. Det skulle ingå i kommissionens uppgifter att undersöka möjligheterna för en stor järnsvampstillverkning i Sverige. När det gäller de olika handelsstålverken och specialstålverken bör man försöka få en samordning så att de kan samverka. Handelsstålverken har i viss utsträckning varit föremål för koncentration och rationalisering genom bildandet av SSAB, men fortfarande står många företag utanför den koncernen. Samordningen mellan dem inbördes och mellan dem och SSAB måste lösas. Också den saken tycker vi att denna kommission skall syssla med. För specialstålverken är behovet av samordning mycket mera brännande. Där har en hel del gjorts från statens sida, men det bromsades upp och rann ut i sanden. Saken bör tas upp igen — inte så att man tar över planeringen för de enskilda företagen, men så att man försöker få dem att verka i enhetlig riktning i fråga om produktuppdelning osv. Om den stora koncernen SSAB, det till tre fjärdedelar statligt ägda företaget, finns en hel del att säga. Riksdagen har under senare år anslagit enorma pengar till SSAB, mer än 5 miljarder, men f.n. vet man inte hur det står till där. Vi har fått perspektivplaner och strukturplaner och utvecklingsplaner och Gud vet allt från SSAB. Dessa planer är sådana att när riksdagen antagit dem har företaget redan börjat med nästa plan. Vi har alltid kommit en plan efteråt. Senaste gången vi behandlade SSAB i riksdagen uttalade socialdemokra terna att vi ville att regeringen skulle redovisa till riksdagen hur SSAB:s finansiella situation ter sig, för dagen och på sikt. Vidare ville vi veta hur deras planer ser ut. Planerar de nya nedläggningar? Står massor av människor i tur att bli arbetslösa? Vi vill ha en redogörelse från regeringen om detta. Så några ord om detaljer inom SSAB. När det gäller tillverkning av järnvägsräls finner vi att man flera gånger har talat om att förlägga den till Luleå. Där skulle man med nyinvesteringar få fram en bra produktion av järnvägsräls, som vi behöver ur beredskapssynpunkt. Vi vill att man nu slutar prata och i stället gör den investeringen. Samma sak gäller finvalsverket i Luleå. Det har man tjafsat om i flera år. Nu säger vi: Sätt i gång och projektera detta verk och se till att riksdagen under 1982 kan fatta beslut om vad som skall göras åt finvalsverket! Det verk som i dag finns är praktiskt taget omöjligt att använda, eftersom det inte går att få fram kvalitet. Naturligtvis skall man ha kontakter med övriga stålverk inom branschen och samarbeta både med facket och med ägarna till dessa stålverk, så att man får en ordentlig produktmix som passar in i sammanhanget för hela landet. Vidare pekar vi på att koksverket i Oxelösund i lång tid nu fått gå så att säga på halvfart. Det är gammalt. Det borde göras vissa investeringar för att det skall fungera. Man skall inte bygga ett nytt, utan göra investeringar så att man behåller den tekniska standard som finns där. Detta kräver vi också. Jag vill avsluta med att säga, att skall vi kunna få en fungerande stålindustri framöver, måste vi komma ur den passivitet regeringen visar i dag. Man hör ibland folk säga att stålverk, pappersindustrier och gruvor inte är någonting för framtiden. Nu skall man i stället göra högkvalitativa produkter, som ger oss nya kunder. Men det gäller hundratusentals människors sysselsättning. Vi måste under överskådlig tid ha de här basindustrierna, och det gäller då att se till att de blir så rationella som möjligt och så konkurrenskraftiga som möjligt. Man måste göra investeringar och samordna — över huvud taget intressera sig för detta — om vi inte skall behöva uppleva att ännu något hundratusental människor skall bli arbetslösa och ställas på bar backe. Vi kan inte bara hänge oss åt föreställningen att allt skall bli data framöver. Jag tror inte att verkligheten ser ut på det sättet. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-7 i utskottets betänkande.

Herr talman! Det är kanske nödvändigt att man, efter det att vi i så många år har diskuterat samma problem inom stålindustrin, poängterar att detta är en politisk fråga. Den är politisk, eftersom avsaknaden av en framåtriktad målsättning och planering håller på att driva hela stålindustrin i fördärvet. Det fordras nu snabba beslut — politiska beslut — för att förhindra och motverka den anarki, den oreda och den kortsiktiga profitjakt som i stort sett håller på att rasera grunderna för stålindustrin för lång tid framöver. Det är en politisk fråga därför att stålindustrin är den näring som verkstadsindustrin baseras på. Den är politisk därför att den är avgörande för tiotusentals anställda och mångdubbelt fler som är bosatta på de orter där stålindustrin finns. Den är politisk därför att stålindustrin, rätt hanterad, kan bidra till en avsevärd förbättring av landets ekonomi. Därför måste det fattas snabba beslut, baserade på ett samhällsekonomiskt synsätt. De besluten måste vara nog framåtsyftande för att man skall kunna bedöma hur man vill att stålindustrin skall se ut på 1990-talet. För att få möjlighet till en framtidsutveckling av branschen bör hela gruvoch stålnäringen sammanföras i ett statligt metallbolag. Det är också bråttom med att formulera den nya stålpolitiken. Kapitalet har alltför länge kunnat ange villkoren för stålindustrins struktur. En ny utveckling måste innebära att man poängterar tre moment, och dessa skall ses utifrån den roll som svensk ståloch gruvindustri kommer att spela i ett internationellt perspektiv. Vi från vpk tycker att det är kortsiktigt tänkande att bygga våra basnäringar på de förhållanden som råder i Brasilien just nu och på hur den europeiska marknaden ser ut just nu. Inom en mycket snar framtid — förhoppningsvis — kommer den tredje världen att kräva sin rätt till industrialisering, och då kommer våra råvaror att behövas, inte minst för våra egna behov. Det första av de tre viktiga moment som vi vill peka på är att produktutvecklingen skall ske i samarbete med och samverkan mellan stålverk och sluttillverkare. Vidare skall den nya produktionen i första hand fylla samhälleliga behov inom nya områden, t.ex. kollektivtrafik, energiteknik och byggande. Total anarki råder ju i dag. Marknadsekonomin styr. Vi skall notera att den största krisen har vi inom handelsstålsindustrin, som är starkt hemmamarknadsbetonad. Nedgången i svensk industri totalt och bristande investeringar är ju grundorsakerna till handelsstålsindustrins akuta läge. Naturligtvis har misstag — delvis medvetna, med bristande utveckling och felsyn— begåtts under 1960-talet, både av storfinans och av ledande politiker. Svensk handelsstålsindustris framtid har ett nära samband med den utveckling som sker på hemmamarknaden och är ytterst en politisk fråga. Utåt sett är specialstålsindustrins problem inte lika stora. Exporten har inte minskat. Specialstålsindustrin går ju, med sammanslagningar, fusioner och rationaliseringar, en långsiktig omstrukturering till mötes, men inte mot den svenska marknaden. En av orsakerna till detta är att verkstadsföretagen ökar sina utlandsetableringar. Man investerar inte i Sverige. Vi kan inte längre leva med en specialstålsindustri som har en så extrem exportinriktning som f. n. är fallet. Den måste ha mer hemmamarknadsbetonad inriktning. Då kan den få livskraft. Det betyder också en livskraftig verkstadsindustri. Ett svenskt metallbolag skulle vara ett bra medel för att förverkliga en sådan politik. Det andra momentet är att den metallurgiska utvecklingen samordnas med produktutvecklingen för ökad användbarhet och för åstadkommande av snabba förbättringar i kvaliteter och annat som tillhör råjärnsframställningen. Hittills har detta skett totalt oplanerat och kortsiktigt. Råjärnskapaciteten har totalt vårdslösats. Skrotets betydelse för järnframställningen är ett skräckexempel på följdverkningarna av en obefintlig planering. Nu står vi uppenbart inför stora problem. Vi måste importera skrot i stor omfattning, och då gör vi oss direkt beroende av utlandet. Detta sker trots att vi har rika tillgångar på malm i vårt land. Först skrotar man malmmetallurgin, och därefter börjar man fundera över att ta fram ersättningar. Först nu diskuteras järnsvamp. Det är en skandal att det får gå till på det här sättet. Naturligtvis har regeringens politiskt medvetna handlingsförlamning varit en i hög grad bidragande orsak till denna utveckling. Förloppet under 1960-talet och i början av 1970-talet lade naturligtvis grunden för hela denna struktur. Industriminister Åsling har nu under senare tid skött om begravningen. Några upplivningsförsök har inte förekommit från Nils Åslings sida. Denna utveckling kan också illustreras med de nya råjärnsprocesserna. Inte ett finger har lyfts från regeringens sida för att med kraft utveckla dessa här i Sverige, så att de i framtiden kan ingå i svensk stålindustri. Nils Åslings regeringstid är förhoppningsvis snart förbi, och hans politik har varit kortsiktig. Men vi som skall fortsätta att försörja oss på stålnäringen efter 1982 och på 1990-talet är intresserade av hur teknik och planering utvecklas i vårt land. Det är endast med en kraftinsats från statsmakterna som man kan rädda råjärnsprocesserna kvar i Sverige. De är redan långt ute i världen, och det är en katastrof. Mot denna bakgrund bör riksdagen bifalla motion 1065 yrkande 3 om att råjärnsprocesserna snarast uppförs i fullskaleförsök. Det socialdemokratiska förslaget om en kommission om metallurgiutvecklingen är naturligtvis bättre än regeringens politik, men det är ack så tandlöst. Den politiska målsättningen om vilken roll Svenskt Stål skall spela saknas. I stort skall företagen och de anställda kartlägga vissa behov som finns på metallurgisidan med nuvarande inriktning. Men de stora frågorna om en förstärkning av hemmamarknaden, om vår industris framtida roll, om verkstadsindustrin skall vara hemma eller utomlands, saknas i detta uppdrag. Det är alltså ganska kortsiktigt. Det tredje moment som man bör peka på för framtiden är utvecklingen mot integrerade verk, som man kan ha i nära anslutning till de nya stålprocesserna. Det betyder att man kan gå ifrån den renodlade storskaligheten. Man kan kombinera storskalighet med mindre utvecklad stordrift inom stålindustrin. Det ger förutsättningar för en annan utveckling av basnäringen och kan till viss del vara en hjälp till de traditionella bruksorterna. Det måste vara framtidens stålindustri. Men den inriktningen saknas för 1990-talet. Vi sysslar här i riksdagen bara med de kortsiktiga uppgifterna. Det måste vara en klar inriktning på s.k. stålverksföretag. En sådan inriktning kan man besluta om med politisk vilja. Men i företagens styrelserum sker inte detta. Där räknar man krona för För en ny regering måste det vara en huvuduppgift att lägga fast en näringspolitik, för hittills har vi varit utan en sådan. Men då är det med en viss besvikelse man ser att de tilltänkta regeringskandidaterna inte har någon bestämd viljeinriktning i fråga om stålindustrin. Diskussionen om svensk industris framtid förs i dag i termer som fonddebatt och fondalternativ. Då skall man först och främst komma ihåg att storfinansen inte investerar i dessa branscher, om det inte ger snabb och hög avkastning. Därav kommer investeringsoviljan. Det finns investeringskapital, men det investeras inte. För arbetarrörelsen måste det vara mycket viktigt att styra kapitalströmmarna till investeringar på väsentliga områden. Bankernas makt spelar här en betydelsefull roll. Men det råder tydligen enighet mellan socialdemokraterna och borgerligheten om att denna makt icke skall röras. Det är bara vpk och människor inom fackföreningsrörelsen som ser faran. Man måste nämligen styra investeringarna, om de skall komma till basindustrin. Där behövs kapital för framtiden. Borgerlighetens variant har varit stimulanser till aktiemarknaden. Det ger inga resultat, inga investeringar i basnäringarna. Inte heller löntagarfonderna ger detta kapitaltillskott. Om de införs, skall man ju köpa aktier i blomstrande företag för att pengarna skall ge avkastning till pensionsfonderna. Därmed kommer resultatet att bli att man sviker de långsiktiga investeringarna i basindustrin. Jag vill bara peka på att den modell för samhällsfonder som vpk har föreslagit skulle spela en positiv roll för landets basindustri. När det gäller SSAB håller nu Handlingsprogram 82 på att genomföras. Resultatet blir — med reservation för vissa variationer — att det kvarstår 11 000 anställda. När SSAB bildades var antalet anställda 18 000. Från den tidpunkt då handelsstålsutredningen tillsattes och fram till Handlingsprogram 82 har handelsstålsindustrin reducerats katastrofalt. Det är inte med någon särskild glädje som jag erinrar om att vpk framförde profetior om att det skulle gå så här redan när handelsstålsutredningens resultat redovisades. De främsta dödgrävarna — som vi kanske får anledning att komma tillbaks till senare i vår — finns i storfinansens led: Stora Kopparberg och Grängesberg. Det var snabba klipp under efterkrigstiden som skulle ge pengar. Nu får arbetarna betala med arbetslöshet. Redan bildandet av SSAB skedde ju på storfinansens villkor, och denna tendens kulminerade föregående höst, när Grängesberg på mycket fördelaktiga villkor stannade kvar, medan staten fick betala större delen av insatserna. Wallenberg, med sitt Stora Kopparberg, drog sig snällt ur efter denna tid och klarade sig undan insatser. Han visade därmed sitt rätta ansikte när det gäller näringspolitiken och basindustrin. Wallenberg tog inte ens Åslingdoktrinen till hjälp — han försvann bara. Den andra orsaken som jag vill peka på är den kampvilja som har funnits inom fackföreningsrörelsen. Fackföreningsrörelsen har haft svårigheter till följd av socialdemokratins benägenhet att främst välja borgerliga värderingar som utgångspunkt för diskussionen om stålindustrins framtid. Den nödvändiga aktiviteten och kampen i de fackliga leden har uteblivit eller stoppats. Vad som nu händer är att personalen i Luleå kraftigt minskas under 1983. Det behövs stora insatser i Luleå. Valsningskapaciteten måste utvecklas, annars är det risk för att Luleå som stålindustriort kommer att rasa samman — man kommer bara att ha kvar litet råjärnsframställning. Åtgärder är alltså nödvändiga. Man kan fråga sig om man i detta läge enbart skall flytta pjäserna mellan orterna eller om vi skall ha en stålpolitik som syftar framåt och en näringspolitik som gör att vi kan utveckla alla orter. I förlängningen måste det vara fel att plocka pjäser från den ena landsändan till den andra. Rälsverksproblemet är ett sådant exempel. En flyttning av produktionen av järnvägsräls ingick tidigare i strukturplanen, och det förslaget är i dag långt ifrån överspelat. I och med att löftena till orterna med industrier som ingår i SSAB icke är uppfyllda, är planen i stort sett sönderslagen. Därför är reservationen från socialdemokraterna, som föreslår att det i stort sett omedelbart görs ett uttalande om en flyttning av rälsverket från Domnarvet till Luleå, ganska häpnadsväckande. Man föreslår ju inte att flyttningen skall kombineras med en offensiv näringspolitik i hela landet, och den har inte några förutsättningar. Jag vill lägga fram ett särskilt yrkande vid moment 8 som har delats i kammaren och som lyder: Investeringar för rälstillverkning i Luleå skall ingå i en helhetsplan för stålindustrins framtid. Den tidigare planeringen i strukturplanen är för länge sedan överspelad. Nyinvesteringar i ett rälsverk i Luleå skall ha som förutsättning en kraftig satsning på spårbunden trafik i vårt land. Investeringarna skall även syfta till exportmöjligheter. Investeringarna bör även samordnas i tiden med de nya krav på den spårbundna trafiken som inom en nära framtid kan bli aktuella. Den helt avgörande frågan för SSAB i Luleå och dess framtid är investeringar för ökad valsningskapacitet, bl.a. en upprustning av finvalsverket. Investeringar i ett rälsverk bör ingå i en plan för nyinvesteringar inom hela SSAB. En flyttning av tillverkningen av räls till Luleå från Domnarvet utan samordning med satsning på kollektivtrafik och nya marknader skulle således bara innebära en flyttning av arbetslösheten.” Oxelösund har klarat sig hyggligt tack vare det nu rådande konjunkturläget. Hur länge man kommer att klara sig är en tidsfråga. Men i detta läge dyker nästa moment upp i fråga om SSAB. Moderaterna kommer efter några år inhoppande på arenan och säger att vi skall dela upp SSAB i resultatenheter och helst stycka av Oxelösund, eftersom det är en enhet som för tillfället går bra. Det har vi hört från denna talarstol. Det är den utvecklingen som håller på att slå sönder hela den svenska stålindustrin. Vid Domnarvet har det gjorts stora minskningar av personal. Den minskning som nu genomförs skapar närmast en stor övertalighet och medför framför allt att mängder av människor i produktiv och arbetsför ålder förtidspensioneras. Grängesbergs gruvor är naturligtvis ett stort frågetecken, och det är redan klart att Dannemora gruvor försvinner. Detta betyder att många personer, som egentligen skulle kunna sysselsättasi stålindustrin, inte får något arbete där. Det krävs naturligtvis åtgärder — att det görs investeringar för den personalstyrka som finns i dag — för att dessa orter skall bli livskraftiga i framtiden. Man får inte sätta dem i övertalighetens kammare. Man måste skjuta till kapital för utvecklingen, eftersom det nu har sagts att det är investeringsstopp i SSAB. Anställningsgarantin borde i så fall förlängas, så att SSAB kan fortsätta sin utveckling. Men för att man skall kunna göra positiva investeringar inom SSAB måste den kvarvarande resten av storfinansen lösas ut, nämligen Gränges, som uppenbart — i kombination med konsortialavtalet — bedriver en ganska hård och hämningslös verksamhet i SSAB. Det betyder att alla utvecklingsmöjligheter stoppas — när de inte är affärsmässiga och företagsekonomiska. Det betyder att utvecklingen för svensk handelsstålsindustri och SSAB ligger väldigt illa till. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till vpk-motionerna 1063 och 1065. Det innebär bifall till en politik som har en global fördelningspolitik i botten, att hela stålindustrin samordnas i ett svenskt metallbolag. Det innebär att vi röstar för att man tar i bruk reduktionsprocesserna snarast möjligt, att man använder den metallurgikapacitet som finns och att man samordnar den med handelsoch specialstål. Det innebär att Gränges tas ur SSAB, att konsortialavtalet förändras så att det utgår från samhällsekonomiska riktlinjer och att man inom SSAB gör en framtidsinvestering, för att de som i dag finns inom SSAB skall få arbete.

Herr talman! Socialdemokraterna och vpk upprepar ett antal idéer för stålindustrin från föregående år. Riksdagen avvisade förslagen i fjol, och det finns enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte heller nu skäl att bifalla dem. I partimotionen 1981/82:1489 anför socialdemokraterna att regeringen har varit passiv när det gäller stålindustrins problem. Läser man reciten till utskottets betänkande, blir detta påstående mycket svårt att förstå. Utskottets kansli har här gjort en sammanställning av initiativ som regeringen har tagit från 1977 för att hjälpa stålindustrin i strukturkrisen. Jämför man med stålbranschens problem i andra länder i Europa, där strukturomvandlingen fått allvarliga sociala konsekvenser, finner man att den svenska modellen framstår som mycket framgångsrik. SSAB:s styrelse med statlig majoritet, företagsoch divisionsledningar och de anställda har tillsammans utarbetat handlingsprogram, strukturoch perspektivplaner. De anställda har stor anställningstrygghet och får hjälp till omställning. SSAB:s planer och behov av kapital har regeringen fört fram till riksdagen, som ställt upp med över 5 miljarder i fördelaktiga lån och bidrag. De mindre handelsstålverken är skyddade av uttryckliga förhållningsorder för SSAB, som inte får använda sin styrkeposition för att skada dem. Ett socialdemokratiskt förslag att bygga ett mediumvalsverk i Luleå avvisades av riksdagen, varvid ett allvarligt hot mot de mindre handelsstålverken avvärjdes. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det viktigt att lägga besluten och ansvaret för en verksamhet så nära de människor som berörs av dem som möjligt. En statlig kommission för att planera stålindustrins metallurgiutveckling, som socialdemokraterna föreslår, förefaller oss kunna bli en skadlig fjärrdirigering och onödig byråkrati. Vpk:s svepande krav på samordning av hela gruvoch stålindustrin i ett nationaliserat ”Svenskt metallbolag” skulle bli ett tungrott system och innebära risk för att allt ansvar togs från dem som står i de praktiska arbetet och lades på avlägsna byråkrater. Man har här tagit upp skrotfrågan, som har varit ett problem. Men intressenterna själva har nu kommit överens i den frågan, och det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet. Det finns all anledning att tro att intressenterna också i framtiden skall kunna komma fram till avtal som är bra för samtliga som berörs av det. Branschens egen organisation, Jernkontoret, har vidare påbörjat en utredning om möjligheterna att substituera skrotet, och det är en allmän mening att det är mycket önskvärt att man kan använda inhemsk malm för att göra järnsvamp och järnpulver som skulle kunna ersätta skrotet. Som jag förut har sagt är det utskottsmajoritetens uppfattning att branschen klarar detta själv, utan inblandning från statliga byråkrater. Jag yrkar alltså avslag på vpk:s motioner och på reservation nr 1 och 2. En marknadsekonomi är dynamisk. Det är inte möjligt att lägga fast planer alltför långt i förväg. Som vi hörde nyss av Ingvar Svanbergs inlägg är det så att när en plan väl kommer till riksdagen, är SSAB redan i färd med nya planer. Vi skall vara tacksamma för att så sker och att inte allting stannar av medan den tungrodda manglingen genom regering och riksdag pågår. Dynamiken är alltså viktig, och flexibiliteten är en stor styrka. Det hadet.ex. inte varit möjligt att i förväg veta och planera för att metallurigdivisionen skulle få den framgång när det gäller marknadsföring som har resulterat i att man nu har fått den stora ordern från Kaiser Steel i Kalifornien på 100 000 ton slabs per år framöver. Masugnarna i både Luleå och Oxelösund beräknas snart arbeta för fullt. Gruvorna i Grängesberg och Dannemora börjar kunna avyttra sina stora lager, och det finns gott hopp om att gruvorna skall visa ett ”positivt kassaflöde” och alltså kunna leva vidare. Viktiga orsaker till detta är också den stora sammanhållningen mellan fackföreningar och gruvledning och riksdagens bifall i fjol till den socialdemokratiska motionen om 30 milj.kr. till granuleringstillverkning i Grängesberg. Gruvorterna upplever nu en ny tro på framtiden. Socialdemokraterna framhåller att det alltjämt råder en splittrad struktur inom specialstålsindustrins produktområden, och man vill ha en samordnad investerings-, strukturoch sysselsättningsplan för specialstålsindustrin i samverkan med företagen och de anställda. Staten stöder investeringar och omstrukturering inom branschen. Men ansvaret och initiativet måste ligga hos företagen själva. Utskottets majoritet finner ingen anledning att ändra sitt beslut från förra våren då riksdagen avslog ett liknande yrkande. Reservation nr 3 avstyrks. I våras framlades för näringsutskottet en omfattande utredning om SSAB:s ekonomiska ställning, likviditetsprognos, bedömning av resultat och finansiell ställning 1981-1984. Proposition 1981/82:56 redovisade också planerade sysselsättningsminskningar och åtgärder för att bereda den övertaliga personalen ny anställning. Dessa uppgifter är fortfarande aktuella, och något nytt finns inte att redovisa för riksdagen. Det finns alltså ingen anledning att begära en ny utredning, och jag yrkar avslag på reservation 4. SSAB tillverkar järnvägsräls i Domnarvet med kontrakt från Norske Statsbaner till 1983. Det finns med i planerna att flytta tillverkningen till Luleå. Domnarvet behöver enligt uppgifter som jag för några år sedan fick därifrån det utrymme som nu upptas av rälstillverkningen för andra ändamål. Personligen anser jag det mycket angeläget att vi fortsätter med rälstillverkning i landet. Synen på järnvägarnas framtid har ju också ändrats radikalt under de senaste åren. Utskottets majoritet anser att det inte behövs något särskilt uttalande av riksdagen i denna fråga. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. När det gäller finvalsverket i Luelå har SSAB:s utredning ännu inte slutförts. Hittills genomförda investeringar inom profildivisionen, främst i Luleå, har kraftigt ökat förutsättningarna för verkens konkurrenskraft och lönsamhet. SSAB har nyligen beslutat att investera i en ugn i universalvalsverket i Luleå för att uppnå bättre produktionsflöde och energibesparingar. Det finns ingen anledning för riksdagen att nu ta ställning till investeringarna i finvalsverket. Reservation nr 6 avstyrks. När det gäller de nya, mycket spännande metallurgiprocesserna har det sagts här att regeringen varit passiv. I själva verket är det så att det inte är beslut i regeringskansliet som här fattas, utan det finns inrättade organ i samhället som är med och stöder dessa processer. Industrifonden har lämnat bidrag, och strukturdelegationen har varit med och arbetat här. Detsamma gäller statens industriverk. Vad det gäller är att hitta dem som är intresserade av att använda processerna, så att man får någon som utför i full skala det som är framtidens metallurgiska processer. Staten är här beredd att ställa upp när intressenter kommer. Vad slutligen beträffar koksverket i Oxelösund gör den nya ordern av slabs att masugnarna går för fullt. Detta har gjort att koksverket nu i högsta grad behövs och används. Utskottet har för något år sedan understrukit betydelsen av att sådana satsningar görs, så att nuvarande tekniska standard kan upprätthållas. Enligt uppgift från SSAB har bolaget för avsikt att löpande underhålla koksverket. Utskottets majoritet anser inte att det finns anledning att göra något nytt uttalande i frågan. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 7. Härmed har jag alltså yrkat avslag på samtliga motioner och reservationer och vill nu yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det var ganska intressant att lyssna till Birgitta Hambraeus. Hon berömde sig på slutet av att ha avstyrkt allting som föreslagits — alla reservationer och alla motioner. Det kan ju vara en sak att berömma sig för. Hon motiverade i början av sitt anförande att hon är emot allting att det är gamla idéer som vi presenterat förut och som avslagits av riksdagen. Jag skall tala om en sak för Birgitta Hambraeus. Jag finner inte att ett bra förslag som vi framlägger blir dåligt därför att en centeropposition avslår dem. De är precis lika bra ändå. Det gäller för er att upptäcka att detta borde ha gjorts för länge sedan. Hon säger att om man läser reciten så ser man hur regeringen har varit aktiv och framför allt hur den har lyckats. Ja, Gud bevare oss för att den lyckas i flera branscher så som i stålindustrin — då har vi snart hela befolkningen arbetslös. Ett sådant lyckande vill jag inte att ni skall berömma er av. Hon säger att en kommission kan bli farlig. Jo då, den kan bli farlig — för människor som är passiva, som inte vill någonting, som likt Birgitta Hambraeus säger att det inte finns någon anledning till detta. Nej, inte borde vi göra någonting här — regeringen har ju i sin förunderliga godhet beslutat allt som är vettigt. Man påstår t.ex. att det inte är något problem med skrotet — det är man överens om. Men Birgitta Hambraeus sade mycket hederligt ”till årets slut”. Det inträffar ungefär en gång per år att det blir stort krig om skrotet. Man förhandlar, och till slut lyckas man klara det hela litet grand. Men alla experter är överens om att detta inte kommer att vara i oändlighet — det är stora problem med skrotet framöver. Sedan säger Birgitta Hambraeus någonting som är lustigt: Nu skall vi vara glada för de stora order som kommit från USA. Men hon talar inte om att SSAB inte har kunnat ta de order som man fick från USA annat än delvis, därför att man saknar metallurgisk kapacitet. Man kör för fullt i Oxelösund, men ena hyttan i Luleå är avstängd. När man får sälja, då kan man inte sälja — det är typiskt för den planering som regeringen driver. Nej, inte skall man tänka på någon framtid. Det är bra som det är — lugna er. Hon säger att SSAB förra året redovisade både sina affärer och sina planer för framtiden. Jo, man redovisade affärer som var urusla, och vi anslog en del pengar då, som uttryckligen sades skulle klara SSAB:s då akuta situation. Vi begär inte att få den redovisningen en gång till utan att man talar om hur det är ställt ekonomiskt för SSAB nu, hur det kommer att vara under de närmaste åren och vilka planer man har för framtiden — det har aldrig redovisats.

Herr talman! Jag får börja med att yrka bifall till det särskilda yrkande som är delat till kammarens ledamöter. Birgitta Hambraeus lät undslippa sig några ord om att alla planer har utarbetats i samförstånd mellan företagsledningen och personalen — om jag uppfattade henne rätt. I så fall vill jag bara meddela att det samarbetet och de planerna är en parodi på vad samverkan kan vara. Det gäller åtminstone de senare planerna, allt efter strukturplanen. All samordning i det här samhället, centerns, folkpartiets och även moderaternas samhälle, innebär fjärrdirigering och byråkrater. Om man sätter ramar för ett lands näringspolitik är det byråkrater som gör det. Jag kan inte svara för vad som har varit — socialdemokratin får själv svara för de egna byråkraterna. Men att i ett samhälle sätta ramar för utvecklingsmöjligheterna, ange vilken industrinivå man skall ha, måste väl vara en riktig väg —- i stället för den väg som bara leder till anarki. Man säger att planerna varvats med en ny plan därför att marknadsekonomin är så dynamisk. Men den har ju varit dynamisk bara åt ett håll, nämligen åt att minska antalet anställda och lägga ned — då har den verkligen varit dynamisk, Birgitta Hambraeus. Men det är väl inte särskilt dynamiskt att man inte kan planera sitt behov av metallurgiprodukter, att man tvunget hamnar i en skrotsituation som egentligen är katastrofal? Det är inte särskilt dynamiskt, inte särskilt välplanerat och inte särskilt bra gjort av dem som praktiskt arbetar inom stålindustrin, utan snarare tvärtom. Och de nya råjärnsprocesserna innebär en ren skandal i fråga om dynamik. Och det politiska ansvaret finns inte alls. Det är dagens sanning. Möjligheterna håller på att rinna oss helt ur händerna utan att någonting görs. Och varje enskilt företag sitter och pular i sitt hörn och säljer utomlands. Nog behövs det ramar i det här samhället! Men det är naturligtvis helt konsekvent av utskottet och Birgitta Hambraeus att inte vilja satsa på vår hemmamarknad, på svensk industri. Man säger ingenting om att verkstadsindustrin etablerar sig utomlands och inte satsar på att vara i Sverige. Då är det naturligtvis konsekvent att vidta ”dynamiska” ågärder, att göra neddragningar inom svensk stålindustri. Det är inte särskilt stor optimism för den svenska arbetarklassen!

Herr talman! När vi i dag debatterar den svenska stålindustrins problem har vi bakom oss ett år som väl kan rubriceras som ett av de svåraste åren någonsin, inte bara inom den svenska utan också inom den västeuropeiska stålindustrin. De stora förluster som SSAB redovisar och behöver täckning för är inget speciellt unikt vid en internationell jämförelse. Motsvarande utveckling har alla nationer dragits med under de år som har gått. Vi kan väl trösta oss med att de pengar som riksdagen voterat igenom till stöd för den svenska stålindustrin ändå har resulterat i en utbyggnad, en rationalisering och en effektivisering i Luleå, Domnarvet och Oxelösund. Detta ger oss bättre möjligheter att se med en viss tillförsikt på framtiden. Vi skall självfallet ta vara på de möjligheter en bättre rustad produktionsapparat ger. Jag tror också att vi kan räkna med att en större tillförsikt för framtiden hos alla i branschen sysselsatta skapas genom en volymmässig förstärkning och effektivisering. Viljan att göra insatser bör rimligtvis vara mera påtaglig om man har hopp om framtiden än den skulle vara i den motsatta situationen, när allting pekar åt fel håll. Vi skall ta vara på den — som jag tycker mig ha funnit — bättre stämning som nu gör sig gällande inom svensk järnoch stålindustri i det fortsatta rationaliseringsoch effektiviseringsarbetet i den här så anrika, betydelsefulla och i fortsättningen viktiga industrin. En slik målsättning kommer med all sannolikhet att kosta nya pengar, mera pengar — det är lika bra att konstatera det. Åtskilligt är ogjort så länge strukturanpassningen inte är genomförd på ett tillfredsställande sätt. Det vore fel att i något slags överdriven snålhet hålla inne de pengar som är erforderliga för en förbättrad industriell slagkraft i form av utbyggd förädling och manufakturering med stålet som råvara. Även framställningen av stålet har, som de senare åren visat, i sig inneboende rationaliseringsmöjligheter, som bör tillvaratas. Vi har i fråga om handelsstålet under den senaste 10-15-årsperioden tappat en del av vår inhemska marknad. Det är en varningssignal som vi inte kan nonchalera. I viss utsträckning har vi fått acceptera en total volymnedgång, bl.a. beroende på den låga aktiviteten inom den svenska byggnadsindustrin. Med en industriinvestering som ligger 30-35 96 lägre i dag än den gjorde 1976 och med ett så starkt reducerat bostadsbyggande som vii dag har påverkas självfallet marknaden för den här branschen — det gäller armeringsjärn, balk, plåt och andra stålprodukter som går in i byggnationen. Det allvarliga är emellertid att vi i denna sjunkande volymberäkning tappar mark till våra utländska konkurrenter. Detta borde helt enkelt inte få förekomma i en nation med så gamla traditioner på ståltillverkningens område som vårt land har. Den utbyggnad och omstrukturering av handelsstålsproduktionen som har försiggått under de senaste åren måste ha som målsättning att vi i varje fall skall återta vår egen del av landets behov och konsumtion av handelsstål. Nästa steg blir att öka den. På specialstålets område har vi traditionellt haft och har alltjämt världen som den stora avsättningsmarknaden. Vi har traditioner på det här området, och vi har istort sett kunnat hävda oss i konkurrensen. Svenskt specialstål har gott namn och gott rykte, men i tidens utveckling ligger att konkurrensen hårdnar. Vi har från socialdemokratins sida ansett att vi bör möta den utvecklingen genom en samordning av resurserna, en produktionsuppdelning och strukturering för att vinna i effektivitet. En samordning av den utåtriktade verksamheten är också erforderlig. Jag tänker närmast på marknadsföringen, där stort slöseri förekommer. Personligen har jag den uppfattningen att det här näppeligen går att realisera, om företagen lämnas åt sig själva. Det behövs att samhället med regeringen som exekutivt organ tar fatt på specialstålsindustrins problem och hjälper fram den samordning mellan de olika företagen som skall ge oss en totalt effektivare produktion och starkare slagkraft. Lönsamheten är självfallet alltid det stora problemet både när det gäller handelsstålet och specialstålet. Genom den hårda produktionsbegränsning som genomförts i Europa för att via dessa åtgärder ta fram den erforderliga prisförbättringen kan vi betrakta marknadssituationen i dag från något ljusare utgångspunkter än tidigare. Lönsamheten också för de amerikanska stålverken har ju varit så pressad, att prisförbättringar har blivit nödvändiga för att branschen över huvud taget skall kunna gå runt och leva vidare. Även om de senaste prisförbättringarna procentuellt framstår som ganska respektabla, vore det fel av mig att säga att branschen har någon lysande framtid lönsamhetsmässigt att se fram emot. Det blir fortfarande en hård kamp att undgå de röda siffrorna i boksluten. Med hänsyn till att järnoch stålindustrin ändå måste betraktas som den livsviktiga basnäringen för vårt land—-samma situation gäller naturligtvis även för våra konkurrentländer— så kan enligt min mening resp. regeringar aldrig undvika att ge det erforderliga stödet till branschens utveckling och bestånd. Vi följer ett internationellt mönster, när vi konstaterar behovet av ett samhällsstöd även för den svenska järnoch stålnäringen. En speciell konsekvens av den produktionsmässiga utvecklingen inom branschen har varit den snabba övergången till skrotbaserad metallurgi. Det har sagts en hel del om detta här i dag. Vi har fått uppleva hur gruvorna i Mellansverige under de senaste decennierna i snabb takt har avvecklats, så att vi i dag egentligen bara har Grängesberg och Dannemora kvar som producerande enheter. Jag tvekar inte att säga att vi genom denna snabba avveckling tar risker för framtiden. Skrotet blir mer och mer en bristvara, och enligt den gamla lagen om tillgång och efterfrågan betyder det också prisstegringar. För något år sedan försvann den sista masugnen i Mellansverige, när Spännarhyttan lades ned. Det var inte någon gammal, utsliten anläggning som vi skrotade utan en toppmodern anläggning, byggd efter teknikens mest avancerade regler. Det var ett misstag av regeringen att låta Spännarhyttan i Norberg försvinna. Den masugnen var i särskild grad anpassad för att leverera den råvara till specialstålsindustrin som måste kännetecknas av hög kvalitet och renhet. Ett övergångsstöd i avvaktan på utvecklingen hade här varit befogat, men tyvärr saknade regeringen det tålamod och den framtidstro som var erforderlig och som skulle ha möjliggjort detta. Från att under senare hälften av 1970-talet ha haft ett importbehov på den obetydliga kvantiteten 80 000 ton — jag hänvisar här till utskottets redovisningvet vi att vi i dag måste tillgodose 40 26 av vårt skrotbehov via import; i kvantitet uppskattas det just nu till ungefär 500 000 ton. Vissa bedömare bland stålverken räknar med ett behov på ca 800 000 ton, när vi kommer några år framåt i tiden. Fortfarande använder jag siffror ur utskottets Det här medför allvarliga problem i framtiden. En prisstegring är med denna utveckling mycket trolig, och branschen själv börjar bli på det klara med att egna, inhemska alternativ nu måste utredas och realiseras. Jernkontoret har redovisat ett framtida behov av malmbaserade ämnen — halvfabrikat som järnsvamp, järnpulver och råjärn — framställda enligt de nya metoder varav tre alternativ f. n. diskuteras som möjliga. Jag hänsyftar här på direktreduktionen i stålframställningen. Branschen har beslutat om en utredning i fråga om dessa alternativ. Det är i och för sig glädjande. Det mesta talar emellertid för att om vi skall gå från ord och utredningspromemorior till handling måste staten på ett annat sätt än tidigare aktivt gå in i metallurgins olika problem. Vi har från vår sida motionerat just om en särskild kommission för ändamålet, som skulle arbeta med regeringens bakomliggande auktorisation och ha möjlighet att komma fram till ett konkret resultat i stället för att, som nu, det hela flyter ut inom branschens olika fält och intresseområden. Tyvärr har utskottsmajoriteten avvisat våra förslag. Man tröstar sig med att branschen själv har uppmärksammat problemen och att den förhoppningsvis skall lösa dem. Här tillåter jag mig att tvivla i allra högsta grad, eftersom vi har tre separata storföretag när det gäller de nya råjärnsprocesserna — Boliden, ASEA och SKF — som vart och ett arbetar med sin egen metod och naturligtvis anser att just den egna metoden är utvecklingsbar för framtiden. Får de diskutera denna fråga för sig själva, talar det mesta för att saldot blir plus minus noll. Det blir en utredning med olika redovisade alternativ men som saknar de samordnade konklusioner och beslut som skall resultera i åtgärder. En av de viktigaste uppgifter som vi har framför oss är att gardera oss för en osäker utveckling på skrotsidan i avseende på tillgång och i fråga om priser. Vi arbetar i vårt land med exportförbud på skrot. Många andra länder gör detsamma, och vi har inga garantier för att de nationer som fortfarande tillåter skrotexport kommer att göra det permanent. Genom den i mycket snabb takt genomförda övergången från malmbaserad till skrotbaserad metallurgi i vårt land gör vi oss alltmer utlandsberoende när det gäller råvaran för denna viktiga basnäring. Vi kan naturligtvis trösta oss med att gruvorna finns kvar, såvida de inte blir vattenfyllda under väntetiden, men det är inte bara att sätta i gång när skrotet inte räcker till. Det är fråga om yrkeskunnande. Det blir fråga om att iståndsätta en nedlagd verksamhet, med allt vad det innebär av praktiska besvärligheter. Den produktionsenhet som byggts med den väldiga 1,5-miljardsinvesteringen i Domnarvet skall inom den närmaste tiden börja användas. Tunnplåten — en ny produkt i den svenska järnhanteringen — skall säljas i konkurrens med inarbetade leverantörer. Med all respekt för industriföretagen Volvo, Saab och Electrolux och deras känsla för nationen och nationens produktion av denna viktiga vara, är det nog realistiskt att räkna med att de köper från Domnarvet endast under förutsättning att varan därifrån levereras kvalitetsoch prismässigt som fullt konkurrensduglig. I annat fall bryter man inte förbindelserna med de gamla leverantörerna. Det här är naturligtvis en utmaning för företagen, för de tekniker och konstruktörer som nu skall debutera på ett nytt område. Det är någonting av ett industriellt vågat ingrepp i vår gamla traditionella produktion, och naturligtvis när vi alla förhoppningen att de skall lyckas. I så fall bör vi kunna räkna med en omfattande och stabil avsättning för varan inom det egna landet. Det betyder en förbättring inte bara av SSAB:s dystra årsresultat, utan det är också ett värdefullt tillskott till nationens bytesbalans. För Oxelösunds vidkommande har den svåra omställningen från fartygsplåt till industriplåt lyckats överraskande bra. Produktiviteten har ökat, kvaliteten är godtagbar, och glädjande nog är båda masugnarna i funktion. En produktionsprocess på dessa förutsättningar behöver också sina koksleveranser, helst med så låga transportkostnader som möjligt. Nu har Oxelösund sitt eget koksverk, och det bör kunna fylla sin funktion, om erforderligt underhåll görs och en systematisk renovering genomförs. Vi har från vår sida motionerat om detta, och det är en i många stycken utomordentligt välmotiverad motion som jag här åberopar. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till SSAB:s ”Handlingsprogram 82”, dvs. till att förutsättningen för en långsiktig, extern avsättning ekonomiskt kan motivera investeringarna i koksverket. Det är en kautschukartad formulering, som inte är tillfredsställande för den som vill ha något gjort i frågan. Förutsättningen att det skall vara ekonomiskt motiverat uppfylls ju endast vid en rationell produktionslinje vid järnverket i Oxelösund, och till denna rationella produktionslinje hör att det befintliga koksverket fullgör sin tjänst som leverantör till det på samma plats lokaliserade järnverket. Logiken bjuder, menar jag, att utskottet borde ha vågat sig på ett godtagande av den socialdemokratiska motionen. För Luleås del har väl läget i någon mån ljusnat av flera skäl. Ämnesleveranserna till Domnarvet går enligt planerna, och efter vad det sagts mig finns det ingenting att anmärka på kvaliteten. På den senare punkten förelåg för några år sedan vissa farhågor från de anställda vid Domnarvet, som med en förklarlig motvilja bevittnade den egna, 100-åriga metallurgins nedläggning. Nu tycks emellertid samarbetet mellan Luleå och Domnarvet i det här avseendet gå ganska friktionsfritt, vilket vi inregistrerar med tillfredsställelse. I dagarna har vid dessutom upplysts om — det har också anförts i debatten — att amerikanarna funnit det förenligt med sina intressen att lägga in en beställning på stränggjutna ämnen för ett av sina järnverk i Kalifornien. Trots avstånden och därav betingade transportkostnader visar sig metallurgin i Luleå och Oxelösund konkurrenskraftig. Avtalet mellan det amerikanska företaget och SSAB har också ett inslag av permanens i leveranserna. Chans till expansion och introduktion på den internationella marknaden skulle således förhoppningsvis föreligga. Socialdemokraterna har i sin reservation på nytt aktualiserat frågan om rälstillverkningen i Luleå. Produktionen sker, som sagts, i dag vid Domnarvet, men genom en förflyttning till Luleå har styrelsen i tidigare strukturplaner slagit fast intresset av att diversifiera den ensidiga produktionen i Luleå. En ensidig ämnesproduktion är ett alltför begränsat område för den orten. Därför bör omflyttningen av järnvägsrälstillverkningen förberedas och genomföras utan dröjsmål enligt den socialdemokratiska reservationen till betänkandet. I den vidare manufaktureringen av stålet aktualiseras också en upprust ning av finvalsverket i Luleå. Sker det ingenting där tappar vi den kapaciteten och Luleåanläggningen får ett mycket begränsat produktionssortiment. I socialdemokratins reservation slås det fast att moderniseringen av finvalsverket bör ske utan onödigt dröjsmål. Självfallet skall i samband därmed produktionen samordnas med de andra svenska företagen utanför SSAB, så att en rimlig uppdelning kan äga rum. Det blir således erforderligt med en diskussion mellan SSAB och övriga svenska företag för att fastlägga vad vi har kallat produktmixen i det ombyggda finvalsverket. Självfallet skall de fackliga intressen som blir berörda kopplas in i den överläggningen. I den dystra och påfrestande hanteringen av den svenska stålindustrin och dess framtid säger sig branschen nu börja se en ljusning. Så långt är det rätt, men det vore fel att inbilla sig att det hela nu löser sig av sig självt och att branschen själv klarar upp allt på bästa sätt. Det kommer att tarvas ett samarbete mellan de skilda företagen på specialstålsindustrins område i akt och mening att gemensamt bli slagkraftigare i den internationella konkurrensen än man blir när var en en går för sig. Det kommer vidare att tarvas en planering och ett samarbete mellan SSAB och de mindre handelsstålverken för att få en acceptabel produktionsuppläggning, där den ena inte slår undan benen för den andra. Det kommer att behövas en kommission, som kan lägga de riktiga förslagen i det viktiga och omfattande ämne som vi behandlar inom begreppet metallurgi. På alla dessa områden behöver man ta initiativ, nödvändiga med hänsyn till den framtida utvecklingen. SSAB spelar en väsentlig roll i den planeringen, och det är rimligt att regeringen i överensstämmelse med den socialdemokratiska pertimotionen under våren 1982 lämnar riksdagen en redovisning av SSAB:s finansiella situation och företagets beräknade utveckling under de närmaste åren. Samtidigt bör regeringen redovisa SSAB:s redan beslutade och planerade strukturella förändringar och konsekvenserna av dessa för sysselsättningen på de berörda orterna och för de anställda. De anställda i SSAB, numera ett till 75 90 statsägt företag, har rättighet att begära ett hänsynstagande från företagets sida. Med de anspråk vi har på samhällets och statens ansvar i denna viktiga basnäring bör denna redovisning omspänna hela fältet. Jag är medveten om att det kan ha sina svårigheter att rekvirera denna fullständiga strukturoch planlösning. Vad vi begär är emllertid att regeringen handlar, gör vad en regering kan göra, och det betyder mer av aktivitet och mindre rädsla för ingripanden i branschen än vad regeringen hittills har visat. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i det föreliggande betänkandet.